Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation och vill då först och främst med tillfredsställelse notera att den av SJ föreslagna taxehöjningen med hänsyn till det allmänna prisstoppet uppskjutits. En taxehöjning brukar i vanliga fall väcka irritation bland den resande allmänheten, ett genomförande av en sådan då prisstopp i övrigt råder skulle ytterligare förstärka allmänhetens reaktion. Sedan år 1961 har taxorna vid SJ ökats inte mindre än 13 gånger, med den föreslagna höjningen skulle det bli 14 gånger. En del år har det t.o.m. förekommit två taxehöjningar på samma år, Prismässigt har resultatet av dessa gett en utveckling som om man utläser dem i index ger följande siffror. Om man utgår ifrån att prisindex 1959 var lika med 100 var siffran för persontrafiken efter höjningen i januari 1970 178 och skulle med den föreslagna höjningen bli 194. För godstrafiken skulle samma data ge 155 respektive 169. Man får då kanske inte undra över att det nu allmänt anses att det är dyrt att resa med SJ. Jag läste senast i dag i Örebro-Kuriren att man, när det gäller allmänhetens reaktion i samband med att ett antal stationer mellan Hallsberg och Motala lagts ned, mycket kraftigt tryckte just på att det ansågs vara för dyrt att resa med SJ och att detta var orsaken till att utvecklingen blivit sådan som den blivit. Och då det gäller arbetsresor förefaller priserna att ha stigit i än snabbare tempo. Jag har ett exempel som gäller månadsbiljett i 2 klass förortstrafik 23 km. Där är indexsiffrorna för 1960 lika med 100, januari 1970 208 och med den föreslagna höjningen skulle det bli 233. En sådan utveckling kan ju inte stimulera till övergång till den här formen av kollektivtrafik när det gäller resor till och från arbetet, och den uppfattas nog av väldigt många lågavlönade också som en betänklig utveckling. Det är ju inte första gången en föreslagen taxehöjning vid SJ vållar debatt. Jag har tagit del av åtskilliga pressklipp från 1969 som gäller den då föreslagna höjningen i januari 1970. En överväldigande pressopinion fördömde de föreslagna höjningarna och en entydig uppfattning tycktes vara att taxepolitiken borde inordnas i en målsättning som förde trafik till i stället för från SJ. Som också framhållits i min interpellation lämnade LO:s representant i SJ:s styrelse, herr Clas-Erik Odhner, vid det aktuella tillfället ett särskilt yttrande, där det anfördes att en taxehöjning av den storlek som kravet på lönsamhet i sin nuvarande utformning nödvändiggör kan få mycket ogynnsamma långsiktiga effekter på transportstrukturen i landet genom att driva ut sådana transporter på landsvägarna som järnvägen ur samhällsekonomisk synpunkt bör ombesörja. Tidningen Metallarbetaren skrev vid samma tillfälle att om bara en av tio genom höjda biljettpriser skräms bort från att resa blir det en dålig affär. Pressopinionen har varit lika omfattande vid de i oktober 1970 aviserade höjningarna, Det är väl inte obekant för någon, men jag tycker ändå att jag vill erinra om det, att en stor trafikpolitisk debatt faktiskt utvecklade sig kring SJ:s förslag. Kritik framfördes mot den förda trafikpolitiken, och meningar liknande dem som förekom i debatten hösten före anfördes också nu, För att endast ta några citat, så sade t.ex. ordföranden i Statsanställdas förbund, Gustaf Kolare, att det har påståtts — och inte förnekats — att man får nytta endast till 60 procent av taxehöjningar. 40 procent är trafikbortfall. Han menade också att man inte kan lösa SJ:s problem den här vägen. Dagens Nyheter hävdade att en linje som ger SJ kostnadstäckning inte bara via taxorna utan också via budgeten har de hållbaraste skälen för sig. Aftonbladet framförde att vad som äntligen krävs är en trafikpolitisk målsättning som mäter standardökning med mera precisa välfärdsmått än hittills, Det är ingen glädje med, menar tidningen, att fler människor får åka med sina bilar på landsvägarna, om priset är en ökning av antalet döda och lemlästade. Jag vill för min del upprepa frågan huruvida de föreslagna taxehöjningarna verkligen står i överensstämmelse med de uttalanden som gjorts om att den trafikpolitiska bedömningen inte får ske uteslutande från lönsamhetssynpunkter, utan att hänsyn också måste tas till bl.a. näringsoch lokaliseringspolitiska aspekter. Riksdagen har nu fattat sitt beslut vad gäller trafikpolitikens inriktning, och jag avser för min del inte att dra upp en ny debatt om principerna för denna, även om det är svårt att inte komma in på det ämnet. Jag vill emellertid hävda den uppfattningen att taxepolitiken bör stå i överensstämmelse med den trafikpolitiska målsättningen. Nu har riksdagen visserligen slagit fast att de statliga trafikföretagen skall fungera under kostnadsansvar och med ett lönsamhetskrav på sig, men samtidigt sägs syftet vara att åstadkomma en samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportapparaten. Vid riksdagens behandling av frågan var man väl överens om, så långt jag kunde fatta, att detta bl.a. innebär överförande av trafik till kollektiva trafikmedel och att det med hänsyn till trafiksäkerheten och miljösynpunkterna t.ex. vore riktigare att stimulera till ökat utnyttjande av den spårbundna trafiken. Den uppfattningen är mycket utbredd och anses av många inte heller stå i motsättning till ett fullföljande av 1963 års trafikbeslut. Men frågan är då: Motverkar inte alltför ofta återkommande taxehöjningar ett sådant syfte? I detta sammanhang kommer givetvis SJ:s möjligheter att hävda sig som trafikföretag in. Men taxepolitiken kan då enligt min uppfattning inte bara sättas in i det kortsiktiga lönsamhetsperspektivet utan måste ses mot bakgrund av den samhällsnyttiga bedömningen. Om taxepolitiken leder till ett mindre utnyttjande av SJ:s tjänster, så kan detta inte vara till fördel i det perspektivet. Det är väl alldeles givet att SJ någon gång måste se över sina taxor. Det är säkert inte mot en sådan tanke de många kritikerna vänder sig. Vad man vänder sig emot är väl i stället att SJ som företag helt skall vara hänvisat till taxevägen för att klara sin ekonomi. Allt flera menar att SJ har en samhällsnyttig uppgift att fylla, och då måste också andra vägar att klara företagets ekonomi på allvar diskuteras. Som ett led i ett sådant resonemang kan man väl se den s.k. finansiella rekonstruktionen av SJ. Det är ju ett gammalt krav från SJ som därmed blivit tillgodosett, och det kommer självfallet att ha betydelse. Även om jag är medveten om att staten också tidigare har tagit stor hänsyn till SJ:s svårigheter får man dock komma ihåg att så gott som enstämmiga uppgifter talar för att landsvägstrafiken är ekonomiskt gynnad i förhållande till den spårbundna trafiken. Ett ökat stöd till SJ tror jag därför slutligen blir nödvändigt att genomföra, och det bör ses i det perspektiv som jag menar att debatten har givit uttryck för.

Fru talman! Mot bakgrund av den diskussion om trafikpolitiken som vi förde här i riksdagen för kort tid sedan skulle det väl vara en överloppsgärning att nu på nytt gå igenom hela den argumentsamling som då presenterades från olika håll. Detta har också både herr Eriksson i Arvika och herr Magnusson i Kristinehamn framhållit. Jag har heller inte gjort det i mitt interpellationssvar. Nu har dock både herr Eriksson och herr Magnusson berört trafikpolitiken något, och då kanske det inte är helt ur vägen att jag något så när kortfattat rättar till en del av de missförstånd som enligt min mening har kommit till uttryck även i dessa inlägg. När det gäller SJ och järnvägstrafiken över huvud taget kan man naturligtvis inte, lika litet som när det gäller annan verksamhet, blunda för utvecklingen i samhället. Om vi bara begränsar oss till de senaste 20 åren har utvecklingen inom transportsektorn präglats av tre betydelsefulla inslag. För det första har vi fått en kraftig ökning av själva transportarbetet. Sedan 1950 har persontransporterna mer än femdubblats. Det betyder alltså att vi i dag reser fem gånger så mycket som för 20 år sedan, För det andra har det som en följd av omställningarna i näringslivet och befolkningsförändringarna ilandet skett en mycket markant förändring av trafikstrukturen. För det tredje har bilismen i vårt land expanderat kraftigt. År 1950, alltså för 20 år sedan, hade vi här i Sverige ca 250 000 privata personbilar. I dag har vi över 2 miljoner. År 1950 svarade de egna fordonen för cirka en tredjedel, 30 procent, av alla persontransporter i Sverige. I dag svarar de för ungefär 90 procent av alla persontransporter. Det är således bilarna som stått för den kraftiga Man måste ha det här i minnet även när man diskuterar statens järnvägar och statens järnvägars möjligheter att hävda sig. Men när det är sagt skall man omedelbart konstatera — vilket jag och regeringen gjort, och jag föreställer mig att alla andra i det här landet delar den uppfattningen — att vi har ett stort ansvar när det gäller den fortsatta järnvägstrafiken i vårt land. Då kommer man snabbt över på frågan om den trafikpolitik som riksdagen bara för halvannan vecka sedan diskuterade och beslutade om riktlinjer för. Det beslutet innebar — som också här har poängterats av både herr Eriksson och herr Magnusson — att man slog vakt om den trafikpolitiska inriktning som har varit kännetecknande för det här landets trafikpolitik ända sedan man fattade det trafikpolitiska beslutet 1963, nämligen att järnvägen lika väl som andratrafikgrenar i princip skall arbeta under kostnadsansvar. Ett fel som jag tycker måste rättas till är att herr Magnusson i slutet av sitt inlägg sade att det inte kan vara riktigt att SJ skall behöva täcka alla kostnader via taxehöjningar. Det kan hända att det var en felsägning. Det är ju inte så att SJ på långa vägar behöver finansiera alla sina kostnader med höjda taxor. Herr Magnusson som själv är järnvägsman kan ju det här och vet hur det ligger till. Men det måste ändå sägas att det finns så många markerade undantag, beslutade av riksdag och regering, när det gäller kostnadsansvaret för SJ, att man inte kan gå förbi det så där enkelt. Det viktigaste stöd som staten sedan många år tillbaka ger är stödet till de olönsamma bandelarna. För budgetåret 1971/72 har riksdagen till stöd för drift vid SJ:s olönsamma bandelar anvisat drygt 250 miljoner kronor, som man från statsmakternas sida så att säga köper en kollektiv biljett för, för att SJ skall kunna bedriva en fortsatt trafik. Den trafik som stöds med dessa pengar är trafiken i glesbygdsområdena, och inga andra områden. Och det är ju just möjligheterna till en vettig trafikförsörjning för glesbygdens människor som vi måste ha med i bilden hela tiden. En siffra som i sammanhanget kan ge relief åt dessa 250 miljoner kronor är att det olönsamma bannätet som det här gäller i dag omfattar drygt 50 procent av hela järnvägsnätet i vårt land. Men trots att så är förhållandet bedrivs bara 7 procent av statens järnvägars hela trafik på dessa 50 procent av järnvägsnätet. Om man tar den siffran med i bilden får man en ytterligare belysning av vilka satsningar som statsmakterna ändå gör för att försöka upprätthålla en någorlunda rimlig trafikförsörjning även inom glesbygdsområdena, som jag föreställer mig att både herr Eriksson i Arvika och herr Magnusson i Kristinehamn närmast har i tankarna när de talar om bekymmer med järnvägstrafiken. Här har också tagits upp frågan om nedläggningar av järnvägstrafik. Den skulle man naturligtvis kunna diskutera mycket länge.

Herr Eriksson i Arvika kom i det sammanhanget in på vad han vill kalla för den bristande samordningen mellan SJ och kommunala och andra instanser när det gäller sådana här frågor. Jag tror att herr Eriksson i Arvika för sin del också kan det här, fast han kanske inte fick med det i sitt första inlägg. Det är ju nämligen så, och har varit så i alla år, att varje nedläggning av bandelar skall beslutas av regeringen på förslag av SJ, men nedläggningen föregås ju av ett synnerligen omfattande utredningsarbete. Överläggningar äger rum med berörda kommuner, länsstyrelser, arbetsmarknadsmyndigheter m.fl. När herr Eriksson nämner Fryksdalsbanan är det nästan ett klassiskt exempel på frågan om hur man behandlar en järnväg i, törs vi säga det, herr Eriksson i Arvika, en glesbygd som har en järnvägslinje, vars lönsamhet man diskuterar i snart sagt hur många år som helst. Trots detta är trafiken i gång på Fryksdalsbanan, och man kan knappast göra gällande att diskussionen om Fryksdalsbanans ekonomioch framtid har varit i något ögonblick förborgad för någon, knappast för en enda människa — åtminstone inte för någon i den region det gäller. Jag tror när det gäller Värmlands befolkning att alla och envar, vare sig man är kommunalt engagerad eller i annat sammanhang får information, är underkunnig om Fryksdalsbanans ekonomi, trafik m, m, Det är alltså fel, herr Eriksson, att göra gällande att det inte skulle försiggå en mycket omfattande och rigorös information i vartenda litet nedläggningsärende som kan komma upp till diskussion. Vid varje sådant tillfälle upprättar man dessutom en plan för en eventuell ersättningstrafik, och man försöker också i mån av behov att göra upprustningar av det vägnät som skall ta över en eventuellt nedlagd järnvägstrafik. Man har i diskussionerna ofta framhållit att det var 1963 års trafikpolitiska beslut i riksdagen som en gång för alla satte fart på järnvägsnedläggningarna i det här landet. Det är också fel, vilket kan vara värt att notera.

Motsvarande tal för de sju budgetåren efter 1964 är 270 km järnväg per år. Dessa siffror talar alltså om för oss att det inte var och inte är det trafikpolitiska beslutet i och för sig som inneburit en kraftig skärpning av takten i järnvägsnedläggningarna.

Trafikpolitiken måste av och till följa samhällsutvecklingen. Den skall vara ett instrument för samhällsutvecklingen i övrigt och skall på det viset göra sin tjänst för människor i glesbygd och tätort, för näringsliv, turism och vilka intressen man nu än vill åberopa.

Jag nämner dessa två ting bara såsom exempel på hur man från statsmakternas sida ständigt försöker att anpassa trafikpolitiken och dess innehåll efter samhällsutvecklingen.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att verifiera kommunikationsministern på en punkt, för att bemöta honom på en punkt och för att ställa en fråga. Jag vill först verifiera vad statsrådet säger om att vi har ansvaret för den kollektiva trafiken. Jag noterade det ordagrant. ”Vi gör satsningar och jag tror att vi där är ense”, sade statsrådet Norling. Det är vi. Vi är på den punkten helt ense om att vi har ett ansvar. Den ökade bilismen har ju på många sätt också inneburit försämringar för många, nämligen för dem som inte har möjlighet att utnyttja den förmån bilismen innebär. Jag vill också på en punkt bemöta statsrådet, nämligen när det gäller samordningsfrågorna. Jag vidhåller att det brister i informationen till kommunerna, Jag är helt medveten om — jag har erfarenheter såsom kommunalman — att SJ när det gäller nedläggningar och större tågindragningar av betydelse har kontakt med kommunerna, Det är verket tvingat till enligt det beslut som man har att rätta sig efter.

Då tycker jag att det vore naturligt att SJ hade någon kontakt med och gav någon information åt de bygder som berörs. Fryksdalsbanan skall vi inte diskutera mycket mer. Ingen bandel i Sverige har väl blivit så diskuterad i riksdagen som just den, Jag håller med om att det är ett klassiskt exempel men inte i den mening som statsrådet vill göra gällande. Han säger att det är ett typiskt exempel på öppenhet och information från SJ och staten. Nej, det är det visst inte. Det är ett klassiskt exempel på hur motsträviga värmlänningar sätter sig på tvären och vill behålla sin järnväg, bevisar att de första utredningarna var felaktiga, slår vakt om bygdens järnväg, satsar genom en av landstinget tillsatt kommitté, på kommunens bekostnad tillsätter tågvärdinnor och gör en reklamdrive för Sveriges vackraste järnväg. På så vis skapar man en opinion och lyckas bevara järnvägen, men det är inte SJ:s och statens förtjänst, utan det är bygdens förtjänst, herr statsråd! Till sist vill jag ställa en fråga i anslutning till vad statsrådet sade i slutet av sitt anförande om att man gör vissa försök. Det var herr Magnusson i Kristinehamn som ansåg att taxehöjningarna inte kan fortsätta, och jag delar den uppfattningen. Jag tror att vi måste göra sådana försök i större utsträckning. Min fråga är: Vore det inte tänkbart att försöka åstadkomma en radikal omläggning inom vissa områden och i vissa distrikt med taxesänkningar? De egna bussföretagen — jag höll på att säga SJ:s konkurrenter — anordnar med stor framgång ”realisationsresor” till storstäderna från glesbygdslänen. Jag tycker att SJ borde lära av sina egna dotterbolag.

Fru talman! Det var nog inte en felsägning, men det kan hända att det var litet dåligt uttryckt när jag sade att SJ klarar hela sin ekonomi med taxehöjningar.

Det är i alla fall tydligt att det har blivit en allmänt utbredd mening att det snart är för dyrt att resa med SJ, och detta måste naturligtvis i det långa loppet komma att återverka på SJ:s möjligheter att hävda sig. Jag finner det meningslöst att diskutera principerna för trafikpolitiken, eftersom de redan är beslutade. Vad jag menade var att man kan fundera över hur man skall kunna klara de målsättningar som vi har uppställt här i riksdagen, om man sätter in taxepolitiken i det perspektivet. Det har ju beslutats, som jag tidigare har påpekat, att man skall försöka få en transportförsörjning som tar hänsyn till alla de näringspolitiska och lokaliseringspolitiska målsättningar som uppställts. Att en taxehöjning i varje fall inte alltid kan gynnsamt påverka en sådan målsättning, det tycker jag är ganska självklart. Kommunikationsministern hänvisade till att bilismen här i landet har utvecklats på ett sätt som vi kanske inte förutsåg tidigare. Det har emellertid blivit en allmänt utbredd uppfattning att den utvecklingen inte kan fortgå hur långt som helst, därför att bilismen i sig skapar problem, som man måste ta itu med. Då kommer ånyo detta in, att vi måste skapa större utrymme för den kollektiva trafiken. I det perspektivet tycker jag att det är angeläget att stödja SJ. Slutligen skulle också jag vilja säga några ord om kontakten med kommunerna, även om det kanske egentligen inte var till mig kommunikationsministern vände sig när han talade om den saken, Jag har också den uppfattningen att kontakten med kommunerna inte alltid är så hundraprocentigt effektiv som det påstås när man gör förfrågningar på ansvarigt håll. Man kan läsa rätt ofta i tidningarna, hur kommunalmän protesterar mot den behandling som de anser sig ha blivit utsatta för när SJ vill lägga ner antingen en järnvägslinje eller en busslinje eller på annat sätt försämra sin serviceDet är inte alls länge sedan jag läste om sådant i tidningen. Vi har i vår motion till årets riksdag ställt den frågan, om man inte borde ha en mer kontinuerlig kontakt med kommunerna beträffande trafikförsörjningens problem. Det är nämligen inte bara i det ögonblick då järnvägen skall läggas ner som det finns behov av kontakt med kommunerna, utan man kanske är i större behov av sådan kontakt tidigare. Just i fallet med Fryksdalsbanan är det ganska typiskt hur man har reagerat mot de undersökningar som SJ har gjort. Man har ansett att de inte är riktigt korrekta och att de inte svarar mot den situation som egentligen föreligger. Kanske man hade kunnat komma fram till andra lösningar, om man på ett tidigare stadium hade haft den här kontakten. Jag instämmer helt med herr Eriksson i Arvika när han säger att det beträffande Fryksdalsbanan verkligen varit ett uppbåd av motståndsvilja från de berörda kommunerna för att få behålla sin järnväg. Det är väl typiskt just detta att man anser sig nödsakad att kämpa emot och att det när förslagen läggs fram inte finns någon möjlighet att bemöta dem effektivt, därför att man inte haft tillfälle att vara med i de undersökningar som gjorts. Därför kan man heller inte komma med argument som kan bita just då.

Fru talman! Jag tror att det är angeläget att slå fast en sak innan vi fortsätter att diskutera SJ och dess mer eller mindre besvärande problem. Den gäller kollektivtrafiken i stort. Det är alldeles nödvändigt att vi under kommande år satsar på kollektivtrafiken i landet. Vi må ha vilken uppfattning vi vill om den stora betydelse som bilismen har fått för hundratusentals och åter hundratusentals människor, inte minst i glesbygderna. Genom möjligheten att använda bil har dessa människor — i den mån de kan utnyttja den — lyckats bryta en isolering, som annars skulle ha varit helt förödande för dem. Genom den arbetsföra befolkningens utflyttning från glesbygderna till tätorterna har de äldre i många fall blivit kvar. Utan den möjlighet som bilismen givit dessa människor skulle förhållandena för dem, som jag sade, ha varit helt förödande. Trots alla de nackdelar i övrigt som bilismen medför har den dock givit människorna helt andra möjligheter att bestämma såväl arbetsplats som bostadsort; den har också totaliter brutit människornas isolering genom att de på ett helt annat sätt än tidigare nu kan förflytta sig. Trots de ovedersägliga fördelar som bilismen medför måste vi under kommande år satsa än mera på kollektivtrafiken. Vi känner alla de nackdelar som följer med en ökad bilism i såväl tätort som glesbygd. Därför har statsmakterna försökt med olika initiativ, som är väl bekanta för kammarens ledamöter, genom utredningar av olika slag. Jag skall inte gå närmare in på detta, men jag kan nämna kollektivtrafikutredningen för tätorterna som exempel på ett initiativ, genom vilket man genom olika åtgärder försöker hjälpa den kollektiva trafiken att göra sig gällande. Sedan jag sagt detta måste jag kanske konstatera ett par saker till. Herr Eriksson i Arvika talar vackra ord om Fryksdalsbanan, Han talar inte bara om själva banan utan om hela landskapet och om ” Sveriges vackraste järnväg”. Det är möjligt att den är det. Jag höll på att säga att vi har det så illa ställt att det finns järnvägar i vårt land som går genom bygder, som kanske inte är så vackra men som också måste ha sin transportförsörjning ordnad på ett eller annat sätt. Att man till Fryksdalsbanan kan dra en mängd människor för att se ut över allt det vackra — vilket är vällovligt — får naturligtvis inte undanskymma det förhållandet, att det finns många järnvägar med dålig lönsamhet uppe i Norrland och på andra ställen där människor också kan ha berättigade anspråk på insatser för att få sin försörjning med kommunikationer något så när hyggligt tryggad. Här skall statsmakterna — som det finns exempel på — kunna gå in och ordna en något så när tillfredsställande transportförsörjning enligt låt mig säga Vilhelminamodellen, regional trafikplanering och annat. Där är det lika angeläget som på någon annan plats att man har ett ständigt samarbete mellan alla berörda, inte minst med kommunerna i dessa bygder, för att man skall kunna få fram en vettig trafikförsörjning. Sedan skall jag beröra frågan om taxesänkningar eller taxehöjningar, dvs. problemet hur man skall kunna initiera ny trafik till järnvägarna. Det är klart att man, som herr Magnusson i Kristinehamn säger, skulle kunna tänkas få ytterligare trafikanter till SJ genom att sänka taxorna i stället för att, som man nu tvingas göra, höja dem. Förutom att SJ lämnar vanliga rabatter gör företaget försök med taxesänkningar för att ta reda på om det är en framkomlig väg när det gäller att öka intäkterna. Man har gjort sådana försök med taxesänkningar, och de pågår för resten fortfarande, i de mellansvenska regionerna — Västeråsområdet, Köping, Enköping och Eskilstuna — och undersöker möjligheterna att den vägen öka intäkterna. Rabatterna är därvid så höga som 50 procent på tur och returpriset. Man har också gjort försök med generella taxenedsättningar på resor från Stockholm till övre Norrland — s.k. mitt-i-veckanrabatt, som innebär sänkning av de ordinarie biljettpriserna med minst 30 procent. Det är också försök som gjorts för att se om man den vägen kan få en ökad resefrekvens — och försöken fortsätter. Nu skall man emellertid komma ihåg ett förhållande som man ofta glömmer bort i debatten om taxor, nämligen att rabatter av sådan storleksordning att de av trafikanterna upplevs som något så när betydelsefulla kräver mycket kraftiga trafikökningar för att resultatet skall bli intäktsökning. Sänker man biljettpriserna med 30 procent fordras en trafikökning av ca 43 procent för att intäktsförhållandet skall bli oförändrat. Sänker man biljettpriserna med 50 procent måste man ha en fördubbling av trafiken om inte resultatet skall bli minskade intäkter i stället för ökade. Men dessa faktiska förhållanden får inte undanskymma att man i särskilda fall genomför reformer som medför billigare resor för människor i delar av landet med långa reseavstånd. I mitt departement pågår för närvarande — sedan en tid tillbaka — en utredning för översyn av persontaxeproblematiken. Låt mig slutligen konstatera att ytterligare en faktor som också kan vara värd att hålla i minnet, nämligen SJ:s utgifter, inte har nämnts av någon, Man bör komma ihåg att av SJ:s samlade utgifter belöper sig 75 procent på personalkostnader. Det är en mycket hög siffra, om man ser den i jämförelse med lönerna på många både statliga och andra företag. 75 kronor av varje hundralapp som SJ ger ut avser kostnader för personal.

Man kan sedan multiplicera det procenttal som blir slutprodukten av avtalsrörelsen med 20 miljoner och får på så sätt ytterligare ett perspektiv på vad exempelvis lönerna betyder när man talar om SJ:s kostnader och intäkter. — Detta har jag inte sagt med annan mening än att konstatera att om man vid SJ skall ha möjlighet att uppfylla riksdagens krav på konstnadsansvar kan man inte i varje läge utesluta taxejusteringar.
Fru talman! Bara en kort kommentar till kommunikationsministerns uttalande att det må vara tillåtet för dem som inte har vackra bygder att driva reklam för att också få stöd. Ingen skall tro att jag här menar att vi på bekostnad av andra glesbygdsbanor skall satsa på vissa banor som ligger mig geografiskt nära. Jag nämnde det som ett exempel på att man i en glesbygd tillgrep alla tänkbara möjligheter för att slå vakt om det som har så stor betydelse för näringslivet och utvecklingen i bygden — att behålla järnvägen. Det tycker jag är en fullt tillåtlig väg. Sedan nämnde kommunikationsministern här om de försök som pågår och som jag också känner till beträffande nedsättningar. Det skulle ha varit intressant om det hade gått att få fram några siffror som hade visat i vilken riktning resandefrekvensen hade påverkats av dessa försök. Jag tycker att det kanske är litet för kortsiktigt att bara säga att om man sänker priset med 30 procent så måste trafiken öka med 43 procent.

Fru talman! I samband med vårens arbetskonflikt drabbades studenter vid flera högskolor och universitet, däribland i Stockholm, av ett flera veckor långt studieuppehåll. Detta medförde en förlust av poäng, som i en rad avseenden kommer att medföra allvarliga svårigheter för de studerande, Någon som helst lösning på detta problem har inte presterats av berörda myndigheter. Vid stormöte den 17 mars har från studenthåll krävts, att de drabbade studenterna skall kunna tillgodoräkna sig full poäng för vårterminen och att ersättningsundervisning skall vara frivillig. Detta är den enda rimliga lösningen, då komprimering av undervisningen under terminen eller utsträckande av undervisningsperioden efter ordinarie terminsslut leder till orimliga konsekvenser, speciellt för dem som är beroende av förvärvsarbete, som skall fullgöra militärtjänstgöring eller som skall söka tjänst eller övergå till annan undervisningsanstalt. På upprepade framställningar till utbildningsnämnd, UKÄ och ansvariga statsrådet har — trots den långa tid som förflutit sedan mitten av mars — inget egentligt svar getts. Statsrådet har vid uppvaktning från studenterna hänvisat till avtalsförhandlingarna, dvs. till att om avtal sluts skall de förlorade studierna kunna tas igen. UKÄ har inte givit besked om hur ersättningsundervisningen skall ordnas och finansieras, Någon som helst lösning på de praktikarbetandes, förvärvsarbetandes eller till andra läroanstalter sökandes problem i sammanhanget har inte anvisats. UKÄ har vidare meddelat att ”skälig” hänsyn skall tas i samband med den individuella prövningen av studiemedelsansökningar från dem som blivit försenade i studiegången genom avbrottet. Detta svävande och godtyckliga besked är djupt otillfredsställande gentemot en kategori som kollektivt och utan egen förskyllan försatts i ett besvärligt läge. Terminen är nu nära sitt slut. Problemet måste lösas. Jag vill tillåta mig den lilla anmärkningen i marginalen, att jag är medveten om att det vid denna sena tidpunkt på sessionen inte är kutym att framställa interpellationer. Att jag trots det gör så är betingat av det mycket speciella och akuta läge inför terminsslutet som hela denna fråga befinner sig i och som såvitt jag förstår är orsakat av att man har fördröjt ett definitivt besked om hur denna fråga kommer att ordnas. Mot bakgrund härav anhåller jag om kammarens tillstånd att ställa följande fråga till herr statsrådet Moberg: Vill statsrådet medverka till att den drabbade kategorin utan extra uppoffringar i tid fr.o.m. ordinarie terminsslut får tillgodoräkna sig full poäng för vårterminens studier?

Herr talman! Utskottsmajoriteten säger i betänkandet från konstitutionsutskottet: ”Det i propositionen föreslagna presstödet utgör enligt utskottet den bästa nu genomförbara stödåtgärden och bör därför godtas.” Vad bygger utskottsmajoriteten detta uttalande på? Det är min första fråga. Utskottet har ju icke haft någon diskussion om alternativ. Utskottet har nöjt sig med att efter en i förhållande till ärendets vikt mycket knapphändig behandling i stort sett godta Kungl. Maj:ts proposition. När oformligheten eller rättare sagt tendensen i propositionen blivit alltför uppenbar — t.ex. då regeln om andratidning på utgivningsorten inte håller — så gör man en hjälpregel och hänskjuter problemen till en ny utredning. Men först skall propositionens förslag träda i kraft. Vad värre är: Ej heller Kungl. Maj:t har gjort någon utredning. Vi har haft två tidigare pressutredningar under 1960-talet. Den första kapsejsade och ledde till ett presstöd. Den andra tog sikte på generella åtgärder under ingående samråd med pressens organisationer, och resultatet blev ett förslag rörande distributionsfrågor och inrättandet av en lånefond. Detta förslag från den Lindholmska kommittén accepterades av finansministern och sattes i kraft, och genomförandet har också mötts med allmän uppskattning. Det har slagit väl ut, vilket dock inte hindrar att det i dag i utskottsbetänkandet framförs ett enhälligt önskemål om en ändring av vissa bestämmelser rörande distributionen. Men det är en sak för sig. Båda dessa utredningar remissbehandlades och prövades ingående. Denna gång: ingen utredning, ingen remissbehandling, snabbehandling i utskotten. Min fråga nr 2 är därför: Anser utskottsmajoriteten att en sådan handläggning är riksdagen riktigt värdig? Det gäller dock här en principiell nyordning, en metod som vi torde vara ensamma om i världen. Med begreppet ”världen” menar jag i detta sammanhang de länder där det existerar en av staten oberoende press. Därtill berör propositionen i allra högsta grad ett så känsligt område som tryckfrihetsfrågorna. Om detta något mera senare. Är en sådan behandling riksdagen värdig? Några av reservanterna har gjort sig skyldiga till ett understatement och har kallat förfaringssättet ovanligt. Det finns plats också för ett annat ord för handläggningen, nämligen att den bort vara otillåten. Ja, det finns också ett tredje ord, som börjar med o-, nämligen otillständig. Man kan alltefter temperament välja vilket man vill, Kanske har det varit någon sorts utredning i kanslihuset. Några personer har fått en idé, som sedermera har tagit form. Den presenterades senast i morse så att ”man tar från de rika tidningarna och ger åt de fattiga”. Det är bara det att man tar så mycket mer än man ger. Anslag till samhällsinformation lär det väl knappast vara pressens sak att inkassera pengar för. Man gör också ont värre för de fattiga tidningarna. All erfarenhet säger nämligen att prishöjningar på annonserna — och en skatt i detta sammanhang slår inte annorlunda — främst går ut över andraoch tredjetidningarna, Vi vet alla att det politiska underlaget för dagens beslut och debatt består i en överenskommelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Kanske har den tillkommit enligt do, ut des-metoden: jag ger för att du skall ge. Det är för oss utomstående obekant. Man kan dock konstatera att intet av dessa två partier direkt missgynnas av utformningen av presstödet. Det får också en annan effekt. Socialdemokraterna har ansett sig böra använda en del av sitt partistöd för den socialdemokratiska pressen. De pengarna sparas nu till övervägande delen in, Det är inget att säga om det annat än att det inte precis är att ta från de rika och ge åt de fattiga, eftersom det väl inte finns något rikare parti här i landet än det socialdemokratiska. Frågan om tryckfrihetsförordningen har utskottet icke velat gå närmare in på. Det grundlagsvårdande utskottet har efter voteringar avböjt förslag om hearings med experterna. Sakfrågan kringgår man genom att säga, att propositionens positiva syfte är ”att vidmakthålla och vidga möjligheterna till en fri debatt. Med denna utgångspunkt har utskottet ej kunnat finna det föreslagna stödet oförenligt med regeringsformens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser.” Jag vill säga att syftet ju alltid är intressant, men även det bästa syfte kan ju komma i konflikt med reglerna. Och att gå förbi frågan om tillåtligheten eller icke tillåtligheten av den utformning av presstödet som här föreslås genom att helt enkelt hänvisa till syftet är häpnadsväckande. Med skäl kan också hävdas att den form man valt ger stort utrymme för godtycke. I vissa delar är förslaget skräddarsytt. Det öppnar också portarna för mer godtycke. I och med att man accepterar att det är tillåtet enligt tryckfrihetsförordningen att på detta sätt stödja vissa publikationer och drabba andra står fältet fritt för snart sagt varjehanda åtgärd. Låt mig ta ett exempel. En tidning, som skulle ha fått 15 miljoner kronor, om det icke varit en spärregel uppåt för storstadstidningarna, får nu 3,5 miljoner, ett belopp som den mer än väl inbetalar i annonsskatt. Om man tog bort den spärregeln och samtidigt införde en spärregel nedåt i förhållande till upplagan, så skulle man få en betydande omkastning av strukturen, Skulle detta icke vara intressant ur tryckfrihetssynpunkt? Utskottet anser tydligen inte det, trots att det här är fråga om direkt insatta åtgärder från statsmakternas sida. Herr talman! I all oenighet i dag är vi i alla fall eniga om en sak, nämligen om behovet av åtgärder till stöd för opinionsbildningen och informationen. Om detta råder icke någon meningsskiljaktighet. Det är beklagligt att de generella åtgärder som begärts tidigare icke har satts in med större kraft. Det har t.ex. varit ganska obegripligt att staten, även när den driver ren affärsverksamhet, som i fråga om Tipstjänst och Penninglotteriet, har ansett att tillkännagivanden av det slaget skall gå utan ersättning i pressen. Så är inte förhållandet i exempelvis våra grannländer. Det är också obegripligt att staten så länge har tyckt att den information som medborgarna har rätt att kräva om åtgärder som vidtagits av myndigheterna eller som är att vänta skall så att säga åka snålskjuts i pressen. Nu skall det bli en ändring, men det är så dags. Hade dessa generella åtgärder satts in tidigare, hade mycket varit annorlunda. I det sammanhanget skall jag rent parentetiskt skjuta in en liten maning till finansministern. För några månader sedan talade vi om behovet av information om de nya skattelagarna — jag syftar alltså på nyheterna i fråga om kriminalisering — och jag tillät mig säga att det borde ges information ganska snart, eftersom lagarna de facto trädde i kraft den 1 januari. Det vore bra om finansministern tog sig en funderare till på den saken. Men detta var rent parentetiskt, herr finansminister. Om generella åtgärder hade satts in tidigare, hade läget för pressen varit ett annat. Vad gör man nu? Nu vill man finansiera stödet med hjälp av reklamen. Varför skall man då ha skatt på reklam? Ja, det är svårt att analysera orsaken till detta, Skatteobjekten sinar naturligtvis, men varför just reklamen är så fientlig är svårt att se. Vill man att informationen om varor och nyttigheter i framtiden helst skall ske genom konsumentupplysningsmyndigheter och icke genom enskilt initiativ? I så fall är det en ytterst obehaglig tendens. Det är inte avsikten här att gå in på frågan om reklamens vara eller icke vara, ej heller om dess fördelar och nackdelar. Låt mig bara erinra om vad reklamen har betytt i det moderna svenska samhället under årens lopp. Hinke Bergegren sade en gång att det var konfektionen som hindrade revolutionen i Sverige. Jag går inte riktigt så långt, men jag skulle vilja säga att konfektionens frammarsch var ett steg i jämlikhetssträvandena, och detta åstadkoms icke genom beslut i riksdagen utan genom reklam. Det var ett enda exempel. Ett annat exempel är lätt att få — personlig hygien och annat har drivits fram genom reklam på ett alldeles särskilt sätt. Den tidningskris som vi nu står inför är internationell. Den gör sig gällande både inom och utom Sverige. Det vore frestande att analysera varför det uppstått en sådan tidningskris, men det skulle föra för långt — kammarens dagordning är späckad. Jag skall bara peka på några omständigheter. En betydande del av tidningarnas intäkter — i Sverige mellan 60 och 70 procent — kommer via annonserna. Varför är det så? frågar kanske någon. Är inte det fel? Jo visst, det är inte önskvärt, men det finns naturligtvis skäl för att det är som det är, Det finns inga skäl för att man skulle undvika att ta ut priser på prenumeration och lösnummer där de marknadsmässiga möjligheterna finns. Faktum är att anonnserna täcker en betydande del av pressens kostnader. Nu har detta läge ändrats, bl.a. genom att vi har fått nya media — TV och radio — som i flertalet länder lever i ett konkurrensskyddat klimat. De får pengarna från licenser eller från statskassan, och den konkurrens som sker med pressen är ganska ojämn. Tidningarna är inte i den lyckliga belägenheten som Sveriges Radio är att kunna ta lätt på kostnadssidan eftersom den alltid täcks. Vidare har koncentrationstendensen inom näringslivet minskat antalet annonsörer. Nya reklamformer har kommit till — bussar, järnvägar, tunnelbanor och mycket annat. Nya tidningstyper har delvis tagit hand om marknaden, tidningstyper som inte är direkt annonsintresserade eller ägnade för annonsering. För att inte röra upp några svenska känslor skall jag nöja mig med att peka på ett par tidningar i Danmark — Ekstrabladet och B.T. Det har också blivit en strukturförändring inom annonsmarknaden, beroende på de förändringar som ägt rum inom distributionen. Hela den tekniska annonsering som fanns på 1930-talet är i dag i stort sett borta. Vi kan se på tidningarnas annonssidor för att konstatera vilka annonser som i dag förekommer. Det är övervägande livsmedel vissa dagar — sådant som praktiskt taget inte fanns alls för några år sedan. Regeringen lägger nu fram ett förslag som drabbar just tidningsannonseringen av alla reklamformer. Det sker i ett läge när annonskonjunkturen viker och tidningsannonseringen kämpar hårt med andra reklamformer. Då drabbas just den. Ja, men det gör väl inte så mycket, säger man då, ty det blir senare en skatt på reklamen. Ja, det är också en tröst för ett tigerhjärta. Herr talman! I reservationen 1 yrkas avslag på propositionen nr 27. Men det är icke en negativ inställning som där demonstreras. Tvärtom begärs i samma reservation, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller att ett nytt förslag till stöd för dagspressen, utarbetat i samarbete med pressens organisationer, skall föreläggas höstriksdagen. Vi menar att detta är fullt möjligt. Det finns tid under de månader som kommer att låta göra en snabbutredning, Det finns tid att göra en snabbremiss och till höstriksdagen få fram ett förslag som inte behöver försena de konkreta stödåtgärderna med en enda dag. Det är alltså yrkandet i reservationen 1. Till sist, herr talman, vill jag nöja mig med att konstatera att även om regeringens syfte är gott — i den delen instämmer jag med utskottet — så har utformningen av förslaget blivit allt annat än lämplig.

Ändå finns det så mycket material, bl.a. i utskottets bilagor, att var och en kan se vilka ömtåliga områden man rör sig på här. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på vad hovrättspresidenten Kjellin i annat sammanhang har sagt. Vad han säger är så mycket viktigare som han var ordförande i den kommitté som utformade nu gällande tryckfrihetsförordning, om jag minns rätt. Allt detta tyder på att vi har råkat in i ett politiskt klimat som är annorlunda än det var för någon tid sedan. Man är tydligen mindre angelägen att ta hänsyn till oliktänkande, mindre angelägen om att arbeta fram en produkt i samråd och samförstånd. Man nöjer sig med en uppgörelse som tryggar majoriteten, och därmed är man belåten. Detta är en ny tendens och en för framtiden ganska skrämmande tendens, Det är möjligt att många vill ha det så, men jag ifrågasätter ändå om regeringen gör klokt i att arbeta efter sådana linjer med övergivande av mer beprövade sådana i svensk samhällsdebatt och svensk beslutsföring. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 32.
Herr talman! Hellre tidningar utan allmän rösträtt än allmän rösträtt utan tidningar. Så formulerade en gång en anhängare av både pressfrihet och allmän rösträtt sin höga uppskattning av oberoende tidningar. Hans tanke var att kärnan i demokratin är den fria debatten och att den fria debatten svårligen kan tänkas utan fria tidningar. För den rörelse jag tillhör har bekännelsen till den fria debatten och den fria pressen alltid varit en självklar utgångspunkt för reformer och tänkande. Liberalismen kan kritiseras för åtskilligt men mycket sällan för att man inte slagit vakt om det fria ordet. När pressoch yttrandefriheten bröt igenom i en rad länder i förra århundradet var det liberaler som upplyste om dess värde. John Stuart Mills ord om debatten som värn mot förtryck, stillastående och fördomar är fortfarande den mest slagkraftiga motiveringen för fria meningsbrytningar. När de demokratiska rättigheter som uppnåtts skulle försvaras en bit in på 1900-talet mot totalitära ideologier av olika färg och ofta av förskräckande styrka var det liberaler, gång på gång i samverkan med den demokratiska socialismen, som stod i främsta ledet. Propagandan från fascistiska och kommunistiska partier att de företrädde den ”sanna” eller ”egentliga” folkviljan och därför hade rätt att tysta andra fann sina bittraste motståndare hos de politiker och publicister som lärt sig att demokrati är styrelse genom diskussion. I vårt land har de striderna sällan stått lika hårda som på den europeiska kontinenten. En del liberala och socialdemokratiska skribenter lärde sig under andra världskriget hur lätt en regering kan begränsa det fria ordet om den tror att det är i nationens intresse. Därför höjdes efter kriget krav på en ny tryckfrihetsförordning för att värna om pressen i olika och skärpta lägen. Därefter har vi sett att tidningsdöden är ett hot mot en mångsidig debatt — inte för att statsmakterna önskar det men för att ekonomi och koncentrationstendenser dödar vissa tidningar och stärker andra. Därför har under relativ enighet flera reformer genomförts för att underlätta pressens ekonomiska situation och motverka nedläggningen av tidningar. Ingen rörelse kan därför ta de problem vi nu resonerar om mer allvarligt än den liberala. Propositionerna 27 och 28 om presstöd och annonsskatt rör vid en bit av kärnan i vår ideologi: om pressen som den främsta bäraren av en fri debatt. Det gör det särskilt viktigt för oss att nu sträva efter enighet i de här frågorna. Det gör oss samtidigt mindre överraskade när vi inte lyckas utan ställs ensamma. Det har hänt förr och liberaler har sällan tvekat inför strider av det slaget. Vår utgångspunkt är därför given: Självständiga tidningar är omistliga inslag i vår demokrati. Om tidningar försvagas ekonomiskt och riskerar att läggas ner bör vi finna rimliga former för stöd så att de kan överleva. Om tidningar går hyggligt ihop och ibland ger en ordentlig vinst skall vi undvika åtgärder som kan försvaga deras ställning och urholka deras ekonomi. Ty tidningar som är ekonomiskt starka är också i regel mer självständiga än andra: mot annonsörer, partier, statsmakter och ägare. Den regeln har sina undantag men är ändå så ofta dokumenterad att vi ständigt bör minnas den: Se till att vi stärker tidningar som har det ekonomiskt svårt och att vi inte försvagar tidningar som bär sig. Därmed blir vår hållning till propositionerna 27 och 28 klar i sina huvuddrag. Vi är positiva till ett presstöd som bidrar till att bevara en mångsidig tidningsdebatt. Vi är negativa till en annonsskatt som bidrar till att ekonomiskt försvaga den fria pressen, Därför vill vi förbättra förslaget till presstöd genom att ta bort en del orättvisor och arbeta fram kommande reformer och en snabb översyn. Därför vill vi avslå förslaget till annonsskatt. Och vi ser den propositionen som ett av de mest omotiverade, maktfullkomliga och avskräckande regeringsförslag som lagts fram efter det andra världskriget. Först till presstödet. På flera sätt är propositionen och analysen där ytterst ofullständig. Vi kan ändå som ett provisorium gå med på det viktigaste i den: ett selektivt stöd främst till andratidningar för att motverka den regionala monopolisering av pressdebatten som kan bli följden av att bara en enda tidning finns kvar i området, Situationen är akut på flera håll — det motiverar att vi nu kommer med ett stöd som kan hjälpa de mest behövande tidningarna. Men den reformen är långt ifrån tillräcklig. För det första finns det generella stödformer för pressen som kan förbättra tidningarnas situation. De måste nu snabbt utredas och förslag komma längre fram. För det andra behövs det en bred analys av pressens ekonomiska situation inför en eventuell reklamskatt. Den uppgiften har utskottet inte velat ge den utredning man föreslår. Men vi har i vår reservation nr 2, som jag yrkar bifall till, i KU:s betänkande nr 32 vidgat utredningens uppgifter. För det tredje behöver vi från början se över verkningarna av det här presstödet. Där finns ofullkomligheter som måste rättas, och Eric Nelander kommer bl.a. att ta upp svårigheterna för förstatidningar som inte får stöd men har att konkurrera med storstadstidningar som delvis kommer att få stöd. De flesta av de här problemen bör läggas i en utredning som skall arbeta snabbt och rymma den expertis från pressen som inte fick vara med och utarbeta det förslag som riksdagen nu behandlar. Men en förändring måste vi göra redan nu, Det är orimligt att diskriminera förstatidningar som konkurrerar med andratidningar med en upplaga som ligger mycket nära förstatidningen. Gefle Dagblad har 700 exemplar mer än Arbetarbladet, enligt propositionens egna uppgifter. Arbetarbladet skall få I miljon kronor, Gefle Dagblad troligen ingenting om man noga läser den kungörelse som bifogats propositionen. Liknande fall finns i Falun, Eskilstuna och Malmö. Att här stärka andratidningen med 1 miljon kronor medan förstatidningen inte får någonting utan enbart bördan av annonsskatten är en upprörande orättvisa. Vi begärde i folkpartiets partimotion nr 1282 att den orättvisan skulle tas bort. Vi utgick från att vårt förslag skulle få en seriös granskning av konstitutionsutskottet. Det var ogrundade förhoppningar. Debatten i utskottet skall jag inte avslöja; den förtjänar inte namnet ”debatt” eftersom majoriteten från början hade bestämt sig för att rösta igenom propositionen i alla dess detaljer. Nu vill jag i stället här i kammaren veta av utskottets majoritet och av dess ordförande varför ni avvisar vår komplettering av presstödet. När förstaoch andratidningen ligger varandra närmare än 10 procent i sammanlagd upplaga skall, anser folkpartiet, samma belopp utgå till båda tidningarna, dock högst 1 miljon till förstatidningen. När skillnaden är större än 20 procent skall ingenting ges till förstatidningen men fullt belopp självfallet till andratidningen. När upplagegapet ligger mellan 10 och 20 procent skall anslaget till förstatidningen i tio steg trappas ner från 1 miljon kronor till 0. Av vilket skäl har ni avvisat det förslaget? Inga bärande argument antyddes i utskottet — kan ni tala ur skägget här i kammaren? Vi bör alltså stärka tidningar som har det ekonomiskt svårt, och vi får inte försvaga tidningar som bär sig. Lika självklart som det för oss är att ha en positiv inställning till presstödjande åtgärder är det därför att säga nej till nya pålagor direkt riktade mot tidningarna. Anta, att vi sedan flera år tillbaka hade haft en annonsskatt på reklam i pressen! Anta, att vi sedan sett den djupa nedgång i annonsvolymen som inträffat det senaste året! Anta, att vi då tillsatt en utredning för att komma till rätta med den minskande lönsamheten och den ökande pressdöden! En av de första åtgärder en sådan utredning skulle föreslå vore troligen att avskaffa just annonsskatten. Men regeringen i dag gör tvärtom: den inför en annonsskatt som ekonomiskt försvagar pressen, den gör det utan någon som helst utredning och mot en enig branschopinion, och den slår för säkerhets skull till just i det ögonblick då svårigheterna med annonsinkomsterna är större än kanske någonsin tidigare under efterkrigstiden. Det är en obegriplig åtgärd. Få regeringsförslag har blivit mer sönderkritiserade i förväg än just annonsskatten. Den socialdemokratiska pressen vimlade i januari av fräna uttalanden mot den här nya skatten efter att finansplanen hade aviserat den. Mycket av den kritiken gällde principen och har därför bärkraft också gentemot det slutliga förslaget som lades fram i mars. Ändå lades alltså förslaget fram. Varför? Man har visat att skattens verkningar inte är förutsedda och undersökta, att den kan komma att drabba också andratidningar hårt genom minskad annonsering från företagens sida, att det är obegripligt varför man måste försvaga vissa tidningar när man hjälper andra, att det är särskilt absurt att annonsskatten skall finansiera också den s.k. samhällsinformationen — pressen skall alltså betala för de annonser som staten behagar sätta in i tidningarna. Allt det och mycket mer har anförts mot annonsskatten. Cecilia Nettelbrandt kommer att mer utförligt diskutera och kritisera den här skatten. Varför skall den ändå, trots den förödande kritiken, bli verklighet? Flera förklaringar finns — de är alla obehagliga för regeringen. Annonsskatten var ett hugskott som cementerades av prestige och partitaktik. När förslaget hade kastats fram blev det plötsligt omöjligt för finansministern att ta tillbaka det, hur orimligt det än var. Och om Gunnar Sträng skall rädda ansiktet måste han tydligen förlora moralen. Ty ett förkastligt förslag är det, och den moraliska bördan av det ligger tung över de båda partier som bestämt sig för att driva igenom det i dag. Det är förståeligt att skatteutskottet skrev till konstitutionsutskottet för att få råd om de tryckfrihetsrättsliga aspekterna på annonsskatten. Det råd man fick var dåligt, och förspelet var ömkligt. Låt mig säga några ord om det. Det står i tryckfrihetsförordningen att man inte får ”hindra” tryckning, utgivning och spridning av skrifter. I Malmgrens ” Sveriges grundlagar” har man kommenterat ordet ”hindra”: ”Hindret behöver ej vara absolut; även åtgärd, som verkar väsentligt försvårande eller ekonomiskt förlustbringande är otillåten.

Det gör den inte, för den skrevs för flera år sedan. Men nog gör den här kommentaren det fullt klart att man noga bör granska om propositionerna 27 och 28 i kombination är förenliga med tryckfrihetsförordningen. Nog var det rimligt att skatteutskottet frågade konstitutionsutskottet om den saken. Det orimliga var att konstitutionsutskottet vägrade att granska saken på allvar. Folkpartiet föreslog gång på gång att några av de främsta experterna i landet på tryckfrihetsrätt skulle kallas in inför utskottet för att ge sin syn på saken och frågas ut om den. Lika många gånger sade majoriteten i utskottet nej till det, med 11 röster mot 4. Då begärde vi att åtminstone skriftliga yttranden från tryckfrihetsexperter skulle infordras innan utskottet tog ställning. Också det önskemålet avvisades, med 11—4. För tolv år sedan skrev konstitutionsutskottet att ”en minoritets legitima krav på sakupplysningar i praxis beaktats av majoriteten” i utskottsarbetet. Samma inställning har hävdats av författningsutredningen 1963 och av grundlagberedningen 1969. Ändå förvägrade man minoriteten i utskottet i år rätten att få in expertsynpunkter på hur presstöd och annonsskatt i kombination förhåller sig till andan i tryckfrihetsförordningen. Regeringen sade inte ett ord i saken i sina propositioner. Den tystnaden ville majoriteten värna så långt som möjligt. I det grundlagsvårdande utskottet har den stora vanvården brutit ut. Skälet till det är lätt att ge. En utfrågning med experter på tryckfrihetsrätt skulle riskera att ge icke önskade omdömen om de båda propositionerna, Björn Molin kommer i sitt anförande att diskutera just tryckfrihetsaspekten på den kombination av differentierad annonsskatt och selektivt presstöd som vi nu diskuterar. I vår reservation till skrivelsen till skatteutskottet har vi dragit fram citat och argument som visar att den kombinationen är tvivelaktig från tryckfrihetssynpunkt och att annonsskatten också av det skälet inte bör införas. Och jag vill fråga den majoritet av socialdemokrater och centerpartister i konstitutionsutskottet, som förvägrat oss en anständig behandling av grundlagsfrågan under utskottsarbetet: Varför har ni gång på gång röstat ner våra yrkanden att inkalla experter på tryckfrihetsrätt för att höra deras synpunkter? Varför har ni förvägrat minoriteten rätten att ge propositionerna en allvarlig granskning i utskottets arbete? Visst kan man lämna skenbart objektiva motiveringar och definitioner när man bygger upp förslag av det här slaget: Man gör ett skattefritt bottenavdrag på 3 miljoner kronor, det beloppet skall inte drabbas av annonsskatt — i stället för att säga att man vill att t.ex. större delen av den socialdemokratiska landsortspressen skall gå fri från skattens verkningar, vilket man bl.a. hoppas på med denna inskränkning. Man förklarar att ett antal veckotidningar är ”av dagspresskaraktär” och därför bör få 200 000 kronor om året i bidrag — i stället för att säga att man därmed avser att stödja främst ett antal av centerns veckotidningar som ett led i den kohandel man gjort med det partiet. Man säger, som finansministern på en presskonferens, att annonsskatten syftar till en ”utjämning” av ekonomiska resurser mellan olika tidningar — i stället för att säga att man vill klippa till främst mot den liberala och moderata press som gått ekonomiskt hyggligt. Så kan man då bakom slöjor av neutrala formuleringar lägga fram förslag som egentligen har andra avsikter: att söka försvaga den press som sympatiserar med andra partier medan man vill stärka den press som stödjer de egna. Går vi till siffror och tidningar blir bilden ganska klar. Ta t.ex. Kalmar Läns Tidning eller Blekinge-Posten, två centerröster i presskören. De har vardera omkring 3 000 exemplar i upplaga och kommer ut drygt 50 gånger årligen. De trycker alltså mellan 150 000 och 160 000 exemplar per år av sina respektive tidningar. För det skall de få ett produktionsstöd på 200 000 kronor. Det betyder att staten betalar de här tidningarna ett belopp på ca 1 krona och 28 öre för varje exemplar som trycks, Ett lösnummer av dem kostar 50 öre. Se å andra sidan på t.ex. Sydsvenska Dagbladet och annonsskatten. Om annonsvärdet nästa år blir ungefär detsamma som det senaste året får denna tidning betala omkring 3 miljoner kronor i annonsskatt. Den trycks i drygt 40 miljoner exemplar per år. Den får därför, som en helt ny pålaga, betala 7 ä 8 öre för varje tryckt exemplar av sin tidning, som på vardagarna kostar 60 öre i lösnummer. Samtidigt får Sydsvenska Dagbladets båda huvudkonkurrenter på morgonen stora bidrag: Arbetet 3,5 miljoner kronor och Skånska Dagbladet nästan lika mycket. Så kan kombinationen av annonsskatt och presstöd slå: ett utomordentligt generöst stöd för en tidning som stödjer ett av de partier som gjort kohandeln, en mycket hård beskattning av en tidning av annan politisk färg. Men formellt står naturligtvis ingenting om partifärger i propositionerna — och vi skall naturligtvis tro på att man inte ens snuddat vid sådana tankar när man skrivit regeringsförslagen. I ett yttrande för sex år sedan om tryckfriheten och mervärdeskatten skrev hovrättspresidenten och förra statsrådet Björn Kjellin att det inte räcker ”med sinnets renhet hos t.ex. finansministern” för att göra en åtgärd oantastlig från tryckfrihetssynpunkt. Hur skall man då bedöma ett förslag där man sannerligen kan betvivla ”sinnets renhet hos t.ex. finansministern”, för att citera Kjellin? Ja, vissa uppskattar honom säkert ännu mer då och är själva beredda att tala klartext. Jag har här ett fotografi från årets förstamajdemonstration i Eksjö. Talare då var Rune Johansson, förre inrikesministern och nuvarande gruppledaren för socialdemokraterna här i riksdagen, Jag vet inte om han reagerade mot det plakat som denna bild avslöjar; han borde ha gjort det. Där står ”Bort med Hall-pressen från löntagarhemmen”. Så lyder en paroll från förmyndare i partinyttans tecken. Bort med tidningar, vilkas ledarartiklar vi inte gillar, ur hemmen hos de grupper som vårt parti vädjar till och därför inte bör förvillas med oriktiga åsikter. Om sedan just de tidningarna från nyhetssynpunkt är bättre än andra i regionen och människorna vill läsa dem, spelar ingen roll. ”Bort med Hall-pressen från löntagarhemmen.” Jag antar att regeringen i dag är beredd att ta avstånd från ett plakat av det slaget. Men förstår ni inte att det förslag till annonsskatt som ni lagt fram och de motiveringar ni har givit för det fyller oss liberaler med en olust som liknar den vi känner inför parollen i Eksjös förstamajdemonstration? Jag tror inte alls att ni med annonsskatten vill knäcka oppositionens tidningar. Men ni har ingenting emot om en del av dem får ekonomiska svårigheter, måste spara drastiskt och blir mindre konkurrenskraftiga. Ni har inte velat nöja er med stöd till de tidningar som har det svårt; sådana förslag är vi liberaler ivriga att biträda, och vi är gärna med och förbättrar dem. Ni har också haft avsikten att försvåra för de tidningar som går hyggligt och som ni vet i huvudsak stödjer andra partier än de båda som gjort upp om annonsskatt. För det är vår kritik och vår indignation djup och ärligt upplevd. Och låtsas nu inte att bakom våra förslag och vår indignation står enbart ett av de politiska partierna. Antyd inte att också vi drivs av partinyttan, när vi i själva verket som ett provisorium biträder stora delar av ett presstödsförslag, som främst kommer att stärka socialdemokrater nas landsortspress och centerns veckotidningar. Gå i stället till de båda skrivelser som en enhällig styrelse i Svenska tidningsutgivareföreningen står bakom och som sänts till skatteoch konstitutionsutskotten. På punkt efter punkt överensstämmer folkpartiets motion med pressens egen uppfattning om sitt läge och om förslagen. Tidningsutgivareföreningen har i skrivelser och vid uppvaktningar visat att man har nått samma slutsatser som vi: Komplettering av § 7 för att ta bort en del godtycke och orättvisa. En snabb utredning där branschen är med och som har i stort sett de uppgifter vår reservation sammanfattar. Skarp kritik mot presstödet och annonsskatten i kombination och förvåning över att de förslagen inte granskats från tryckfrihetssynpunkt. Krav att man först undersöker om denna förening av differentierad skatt och selektivt stöd inte strider mot tryckfrihetsförordningen. Nej till förslaget om annonsskatt som en oförsvarlig och omotiverad pålaga på den fria pressen. — I värdering efter värdering och i en rad konkreta förslag företräder folkpartiet samma hållning som de som oberoende av politisk hemvist yrkesmässigt sysslar med den bransch vi nu diskuterar. Det förvånar mig inte alls att så är fallet. Inlevelse i pressens läge och förståelse för tidningarnas villkor har alltid präglat liberalismen. I kampen för pressfrihet, en effektiv tryckfrihetsförordning och gynnsamma villkor för landets tidningar har liberaler oftast stått i spetsen men ofta också gjort det i intim samverkan med företrädare för andra politiska rörelser. Inför hotet om en regional monopolisering av pressen är vår självklara utgångspunkt: Se till att vi stärker tidningar som har det ekonomiskt svårt och att vi inte försvagar tidningar som bär sig. Därför blir min tredje och sista fråga till regeringen: Varför lägger ni en extra pålaga på den press som redan fått ökade ekonomiska svårigheter genom annonskonjunkturen? Om ni vill motverka pressdöden — varför lägger ni då en ny skatt på tidningarna? Om ni önskar en självständig press — varför vill ni gröpa ur den ekonomiska styrkan för de tidningar som i dag har den? Tro inte att pressens svårigheter ligger enbart hos andratidningarna i varje område. De har det svårast i dag, men mycket talar för att hårdhänta budgetbantanden och friställningar blir nödvändiga också för många förstatidningar. Och när vi inom kort eller om några år tvingas bygga ut dagens stöd med reformer som hjälper också tidningar som nu bär sig blir den fråga man kommer att ställa: Hur kunde en majoritet i den svenska riksdagen ännu en bit in på 1970-talet lägga en ny skatt direkt riktad mot den fria pressen? Jag har, herr talman, ingen som helst förhoppning att den frågan skall få ett anständigt svar i den här debatten.

Herr talman! Utvecklingen för vår dagspress har under de senaste 20 åren varit allt annat än gynnsam. Det är rätt många röster som har tystnat. Det har under de här åren gjorts två olika utredningar som resulterat i förslag om hur man skall motverka tendensen att tidningar läggs ned av ekonomiska skäl. En av dessa utredningar innehöll också en redovisning av den utveckling som förevarit; därav framgick att antalet s.k. flertidningsorter har minskat från 51 år 1950 till 20 år 1970.

Konstitutionsutskottet erinrar i sitt yttrande över propositionen beträffande presstöd om att ”det föreslagna presstödet innebär nödvändiga ekonomiska stimulansåtgärder i ett läge där ytterligare dagstidningar hotas av nedläggning”. Det kan väl också vara av värde att erinra om vad Tidningsutgivareföreningen framhöll i sin skrivelse till konstitutionsutskottet. Man sade: ”Det är i och för sig — — — tacknämligt att regeringen insett att den ekonomiska situationen för icke så få tidningsföretag blivit starkt försämrad och därför framlagt sina förslag utan dröjsmål.” Tidningsutgivareföreningen är alltså i det stycket tacksam. Föreningen säger sig också vara beredd att acceptera förslaget men anser att förslaget bör betraktas som ett provisorium.

I det avseendet anför departementschefen i propositionen: ”Skulle det förhållandet inträffa att det blir ett byte av konkurrensposition mellan två tidningar, kan det vara rimligt att för den tidigare andratidningen övergångsvis utgår ett reducerat bidrag.

Vi har inom utskottet sagt oss att man kanske bör ha en viss erfarenhet innan dessa ändringar företas; vilka ändringar man än gör uppstår det alltid gränsfall som kan skapa svårigheter. Av en bilaga till propositionen framgår vilka tidningar som skulle kunna få bidrag och hur stora bidragen skulle vara. När det gäller den tidning som tas som exempel i folkpartireservationen — Gefle Dagblad — sägs i marginalen till nämnda tabell: ”Ev. bidrag med tillämpning av 7 §”. Med dessa utgångspunkter har utskottsmajoriteten ansett att det inte bör företas några förändringar av propositionens förslag. Vi har också sagt att de uttalanden som hittills gjorts beträffande tryckfrihetsförord ningen, framför allt 1 kap. 2 §, är sådana att den föreslagna utformningen av presstödet inte kan anses strida mot tryckfrihetsförordningen. Man skall komma ihåg att det är i fråga om tidningars och tidskrifters innehåll som det inte får göras några ingrepp. De uttalanden om de tryckfrihetsrättsliga frågorna som återges i bilaga till betänkandet visar, att det föreslagna presstödet inte kan anses stå i strid mot tryckfrihetsförordningen. När det gäller annonsskatten har tanken väckts att konstitutionsutskottet skulle kunna kalla in experter till skatteutskottet.

Det ifrågasattes då inom konstitutionsutskottet om vi över huvud taget skulle svara på denna skrivelse. Jag kan väl erinra om att den som i detta fall kanske var mest tveksam till om konstitutionsutskottet skulle ge sig in på att i sådana här frågor vara svarande gentemot andra utskott var herr Hernelius. Vi gjorde emellertid på det sättet att vi sände skatteutskottet uppgifter om vad riksdagen hade sagt när den hade behandlat likartade frågor förut. Vi talade t.ex. om vad riksdagen hade yttrat när man införde omsättningsskatten och när man förvandlade den till mervärdeskatt. Dessa upplysningar har vi lämnat. Hur skatteutskottet sedan skall tolka detta för sitt ställningstagande må vara skatteutskottets ensak. Vi som tillhör majoriteten inom konstitutionsutskottet vill i varje fall inte tala om hur skatteutskottet skall besluta. Jag tror att det är riktigt att arbeta på det sättet. Men det är inte bara fråga om denna motion och reservation som önskar modifikationer när det gäller förstatidningar. Det har också kommit andra motioner. Det kan mycket väl tänkas att en del av det som där har framförts är av sådant innehåll och av sådan betydelse att det kan vara värt att se efter om man skall göra förändringar. Vi har emellertid inom utskottet sagt oss att man inte bör företa dessa förändringar nu, eftersom man inte riktigt vet konsekvenserna av det som är föreslaget. Det bör kanske ses över djupare, Vi har därför förslagit tillsättandet av en kommitté och vi har också förslagit att i den skall ingå representanter från pressen. Vi räknar med att man således skall få tillgång till den sakkunskap och även den erfarenhet som kan behövas när det gäller att bedöma olika åtgärder, I reservationen har man på sitt sätt accepterat denna tanke, men man förslår att det skall vara en parlamentarisk utredning. Skillnaden ligger alltså i att utskottet föreslår en kommitté, medan i reservationen föreslås en parlamentarisk utredning. Vi har då i utskottet resonerat på följande sätt. Om man skall tillsätta en s.k. parlamentarisk utredning, skall den väl närmast bestå av parlamentariker. Den bör även vara proportionellt politiskt tillsatt och verka på det viset. Utredningen skall naturligtvis arbeta snabbt och komma fram med ett förslag, Skillnaden mellan reservanternas och utskottets förslag är den att vi räknar med att denna kommitté kan behövas under en längre tidsperiod. I den kommittén får man ta in den sakkunskap som erfordras. Man behöver inte ta reda på de sakkunnigas politiska hemvist utan i stället framför allt deras kunnighet och erfarenhet när det gäller tidningspress och det stöd som där skall lämnas. Vi räknar med att kommittén skall kunna följa utvecklingen och komma med förslag. Den har bl.a. motionerna att titta på för att se om det kan ligga någonting i dem. Den får undersöka vilka effekterna blir av detta presstöd. Får stödet den stimulanseffekt som är avsedd? Kan man räkna med att effekten även blir den att tystnade stämmor kan återupplivas? Det finns nämligen områden i detta land, där tidningspressen är tämligen enkelriktad och där det kanske vore värdefullt om man kunde få en tidningspress, som gav till känna också andra åsikter och även kunde ta upp en politisk debatt inom respektive område, Vi räknar alltså med att denna kommitté skall vara av mera permanent karaktär. Även om man kan säga att det nu föreslagna presstödet skall vara ett provisorium, tror jag ändå att vi inte kan vara utan ett presstöd. Det kan hända att det slutgiltigt — om det nu någon gång blir slutgiltigt — inte kommer att se ut riktigt som det stöd som vi nu skall fatta beslut om. Det kan behöva företas ytterligare åtgärder för att stödet skall bli den hjälp som vi vill ge. Där kan jag väl också nämna om att den första av de gjorda utredningarna föreslog att man skulle ge anslag till de politiska partierna, som sedan skulle få lämna stöd. Det ledde inte till något annat resultat än att vi fick partistödet, varvid riksdagen beslöt att partistödets användning fick varje politiskt parti självt bestämma över. Det har emellertid visat sig att den åtgärden icke har varit tillräcklig. Vi fick sedan den andra åtgärden, med pressens lånefond och möjligheterna till ekonomiskt stöd. Men det räcker inte, Det kan tänkas att vad vi nu skall besluta inte heller kommer att räcka. Det är av den anledningen som utskottet har funnit det angeläget att en kommitté tillsättes, som får se på situationen sådan den är, studera de effekter som utlöses genom presstödet och framlägga de förslag till modifikationer som kan vara erforderliga. Detta omfattar de förslag som återfinnes i folkpartiets motion och också vad som föreslås i de övriga motioner som väckts i ärendet. Vi har alltså inte tagit upp frågan till några beslut; hade man börjat röra i det ena, så hade det kanske uppstått serieeffekter, och man vet inte var man då hade hamnat. Vi anser det därför vara bättre med en kommitté, där den sakkunskap skulle finnas som erfordras för att få dessa problem lösta. Det är ytterligare en fråga som jag vill ta upp, herr talman, nämligen frågan från herr Ahlmark, varför vi har förhindrat inkallandet av experter. När den frågan väcktes första gången — det var redan innan vi hade börjat behandlingen av ärendet — föreslogs det att man skulle inkalla experter. Utskottsmajoriteten sade då att vi får se, när vi har behandlat frågan, om det kommer att visa sig nödvändigt att inkalla folk utifrån. Under behandlingens gång fann vi att detta knappast vore erforderligt med hänsyn till de uttalanden som hade gjorts och de samtal som enskilda ledamöter kunnat föra med sådana som var kända för att vara tryckfrihetssakkunniga. Vi ansåg att presstödet, såsom det är utformat i propositionen, inte medför de tryckfrihetsrättsliga vådor som man här har framhållit. Av den anledningen fann vi det icke nödvändigt att inkalla experter. Ännu mindre erforderligt ansåg vi det naturligtvis vara att ta in experter som vi sedan skulle kalla skatteutskottet att lyssna till. Vi tycker att detta tillvägagångssätt inte är tillfredsställande, och det kanske inte heller skulle vara tillfredsställande i fortsättningen, om det skulle bli prejudicerande. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig först få bekräfta vad herr Pettersson i Visby sade om att jag för min del i utskottet var ytterligt tveksam till frågan om utskottet borde avge ett utlåtande till skatteutskottet rörande det grundlagsenliga i propositionen om annonsskatt. Min motivering var den, att om olika utskott i framtiden skulle vända sig till konstitutionsutskottet för att få ett utlåtande om grundlagsenligheten av det ena och det andra, skulle vi råka i en ganska svår situation. Vi skulle då få en instans för grundlagstolkning — en uppgift som konstitutionsutskottet icke bör åta sig. Men, herr Pettersson, när det gäller frågan, huruvida ledamöterna i konstitutionsutskottet skulle höra experter eller inte, fanns det inte den minsta tveksamhet. Det förordade jag varmt. En av de största bristerna i dessa propositioner är nämligen att de tryckfrihetsrättsliga aspekterna icke har beaktats. Tidningsutgivareföreningen, som herr Pettersson sökt åberopa, säger att det är utomordentligt anmärkningsvärt att det inte har gjorts något som helst försök till redovisning av de tryckfrihetsrättsliga och tryckfrihetspolitiska problemen. TU pekar också på att den senaste pressutredningen — den Lindholmska — framlade sina rekommendationer om särskilda samhällsinsatser först sedan en grundlig tryckfrihetsrättslig analys visat att åtgärderna inte kunde sägas kollidera med gällande rättsregler och praxis. Till skatteutskottet skriver TU att ”tryckfrihetsfrågorna — som icke till någon del analyseras i propositionen — genom utskottets försorg måste bli föremål för ingående prövning, eftersom de tryckfrihetsrättsliga/tryckfrihetspolitiska problem, som är förbundna med varje form av särbeskattning av tidningar och tidskrifter, får en alldeles särskild vikt när som i förevarande fall ett diskriminatoriskt skatteförslag sammankopplas med ett förslag om stöd åt vissa tidningar och tidskrifter”. Så nog hade det funnits anledning för konstitutionsutskottet att ta in experter och inte avfärda det hela som oväsentligt. Nog tycker jag att det är ganska uppseendeväckande att nu få höra att enskilda ledamöter ”vid samtal” med personer, som herr Pettersson i Visby sade, kommit fram till att förslaget inte strider mot tryckfrihetsförordningen. Vad är det för samtal? Får vi en redovisning för dem? Vi har i utskottet inte hört talas om sådana samtal. Hade det inte varit bättre att dessa experter direkt fått träda fram med sina utlåtanden och klart givit sin mening till känna? Jag vill till sist i min replik säga att man på sätt och vis kan notera vissa framsteg. År 1965 hette det i den då framlagda pressutredningen att man skulle avlägsna diverse småtidningar. Proppar och monopolöar skulle försvinna. Om detta förslag tillät jag mig uttala att meningen tydligen var att presstöd skulle leda till pressdöd. Det säger man inte nu och vill det inte heller. Men ändå föreslår man åtgärder, som genom annonsskattens fördelning och diskriminatoriska effekter kan leda till pressdöd även denna gång.
Herr talman! Jag har ställt två frågor till konstitutionsutskottets ordförande. Han har nu besvarat dem. Min första fråga var: Varför har majoriteten i utskottet avvisat vårt förslag till komplettering av § 7 i kungörelsen? Varför har ni sagt nej till att skapa större rättvisa för de områden där förstaoch andratidningarna ligger mycket nära varandra? Ja, svarar då Georg Pettersson, vi får vänta och se vad det blir för resultat. Om det blir ett byte mellan förstaoch andratidningar, skall man göra regler som trappar av litet, så att inte övergångssvårigheterna blir för stora. Men om det inte blir något byte utan Gefle Dagblad fortsätter att ligga 700 exemplar över Arbetarbladet år efter år? Eller om det dröjer länge innan det blir ett byte? Skall man då fortsätta att ha den orimliga ordning som kungörelsen här säger, nämligen 1 miljon kronor till andratidningen och ingenting till förstatidningen? Här gäller det alltså fallen Gefle Dagblad—Arbetarbladet, Falu-Kuriren—Dala-Demokraten, Eskilstuna-Kuriren— Folket. Det gäller också Malmö. Varför är ni inte beredda att nu eliminera den orättvisa som finns i propositionen? — Tro inte att § 7 i dess nuvarande utformning klarar det; den är så hårt skriven att den inte kommer att lösa de här problemen. Den andra frågan jag ställde var: Varför har majoriteten i utskottet gång på gång röstat ned våra yrkanden om att inkalla experter på tryckfrihetsrätt för att höra deras synpunkter? Varför har man förvägrat minoriteten att få en anständig granskning i utskottet av den här propositionen? Då säger Georg Pettersson att före behandlingen behövdes det inte och efter behandlingen behövdes ingen granskning. Det var så många olika yrkanden osv. Ja, visst var det så. För att få en öppning i utskottet har vi begärt ett gemensamt sammanträde med konstitutionsutskottet och skatteutskottet. Detta förslag har avvisats med röstsiffrorna 11—4. Vi har begärt att få experter inkallade enbart inför konstitutionsutskottet. Det har också avvisats med 11—4. Vi har begärt att få skriftliga yttranden från experter innan vi tar ställning. Det har avvisats med 11 röster mot 4. Men så tillägger Georg Pettersson helt förbluffande att ”samtal” mellan enskilda ledamöter i utskottet och experter har klargjort saken. Jag instämmer i herr Hernelius” fråga: Vilka samtal? Vilka ledamöter? Vilka experter? Vad sade dessa? Det är stora nyheter som här presenteras. Är det så man skall behandla grundlagsfrågor i konstitutionsutskottet? Här finns två propositioner. Två utskott skall granska dem. Vi skall se om de är förenliga med grundlagen, Och vad gör det grundlagsvårdande utskottet? Jo, man citerar uttalanden från 1947, 1948, 1959, 1965 och till och med från 1969. Men ingen enda gång kommer man på tanken att få fram några uttalanden om läget 1971 som vi har att granska nu, uttalanden om de förslag som ligger på riksdagens bord och som vi i dag skall ta ställning till. Man säger att när det gäller presstödet man fäster en ”avgörande vikt vid dess positiva syfte” — så klarar man det. Man säger att man haft differentierad moms — och så klarar man problemet med annonsskatten. Om kombinationen av presstödet och annonsskatten har man över huvud taget ingenting att säga. Det är det goddag-yxskaftsvar som konstitutionsutskottet har gett skatteutskottet. Så uppträder det grundlagsvårdande utskottet — jag upprepar att där har den stora vanvården brutit ut.

Herr talman! Jag kanske skulle ha tillagt någonting när jag talade om samtal. Det finns också något som man skulle kunna kalla enskild läsning. Jag har läst vad utredningen framförde när den lämnade förslaget till en ny tryckfrihetsförordning. Vidare har jag läst vad riksdagen sade om det 1948. Och jag har sedan haft tillfälle att läsa vad olika s.k. tryckfrihetsexperter uttalat — framför allt om 1 kap. 2 § i tryckfrihetsförordningen. När jag dessutom träffat människor och frågat beträffande deras uppfattning om vad de tidigare sagt i dessa frågor så har jag ansett att det i någon mån berikat mitt vetande. Det har stått alla andra fritt att göra på samma sätt. Utskottsmajoriteten har, efter att ha tagit del av olika tryckfrihetsrättsliga synpunkter, funnit att det föreliggande förslaget till presstöd icke står i strid med tryckfrihetsförordningen. Vidare har här tagits upp en annan fråga rörande förstaoch andratidningar, nämligen hur man skall räkna när det gäller deras spridningsområden. Det kan vara så att vissa tidningar måste ha ett oerhört stort spridningsområde, beroende på den tidningsdöd som har gått fram. Jag kan som exempel ta tidningen Arbetet i Malmö, som får täcka ett område långt upp på Västkusten och ända in i Skaraborgs län. Det är säkerligen inte någon särskilt god ekonomi att på det sättet öka sin uupplaga. Anledningen till att man gör detta är framför allt att där också skall kunna framföras åsikter från det håll som den tidningen företräder och debatten därmed berikas, Det kan vara likadant på andra håll. Om det går att precisera bör man alltså göra klart för sig hur det ligger till med spridningsområde, utgivningsort, vilket områdes upplaga man skall räkna för att få fram ett något så när rättvist resultat osv. Bl.a. dessa förhållanden har medverkat till att utskottet ansett att frågan bör få anstå och prövas av den kommitté som vi har föreslagit skall tillsättas. Herr talman! Jag tror att jag med det anförda har svarat på de frågor som ställts.
Herr talman! Om § 7 får vi alltså inte mer besked än det utskottets ordförande här har gett. Det är alltså ett rimligt förslag, enligt den socialdemokratiska och centerpartistiska majoriteten i utskottet, att en tidning som har 700 exemplar mer än en annan tidning får O kronor, medan den något mindre konkurrenten får 1 miljon kronor. Det finns flera liknande fall i landet. Någon ändring i dagens kungörelse och dagens beslut vill utskottet inte vara med om — orättvisan skall stå kvar. Vidare gällde det tryckfriheten. Först sade Georg Pettersson att ”samtal” hade förts mellan enskilda ledamöter och vissa experter. Herr Hernelius och jag har frågat: Vilka ledamöter talade med vilka experter och fick fram vilka resultat och varför har de inte redovisats? Vi får inget svar på den frågan. Det var visst inga samtal egentligen utan det var ”läsning” av gamla papper och gamla uttalanden. Då är det alltså vad som finns i betänkandet som Georg Pettersson har läst och som alla vi andra också har läst. Där står ingenting om läget 1971. Där finns ingen granskning av annonsskatten och presstödet i kombination. Det finns uttalanden från 1947, 1948, 1965 och 1969. Ingenting från 1971. Varför har ni vägrat att till konstitutionsutskottet och/eller skatteutskottet inkalla landets främsta experter på tryckfrihetsrätt för att höra efter om en kombination av differentierad annonsskatt och selektivt presstöd är förenlig med andan i tryckfrihetsförordningen? Varför har ni gjort det? Och varför har ni brutit mot den princip, som konstitutionsutskottet slog fast för tolv år sedan, författningsutredningen 1963 och grundlagberedningen 1969, att en minoritets rätt att få in sakupplysningen skall beaktas? Varför har ni förvägrat minoriteten denna rätt den här gången, när en enig branschopinion menar att det som riksdagen nu skall besluta strider mot tryckfrihetsförordningen?
Herr talman! Vad beträffar samtalen så har jag inte sagt att det är några ledamöter i utskottet som fört sådana samtal utan jag har talat om att ledamöter av utskottet haft tillfälle att samtala med olika människor i denna fråga. Det är möjligt att man kan ha större anledning att göra det då man läser vad som skrivits om tryckfrihetsförordningen. Beträffande skatteutskottet och experterna får det väl ankomma på ledamöterna i det utskottet att fatta beslut om detta. Inte skall väl konstitutionsutskottet börja kalla in experter därför att man anser att skatteutskottet kanske inte är kompetent att utan dessa experters yttrande fatta beslut om en proposition som har blivit utskottet förelagd.
Herr talman! Herr Pettersson i Visby får väl ändå medge att en hänvisning till enskilda samtal som några ledamöter kan ha fört är en dålig undanflykt och ett mycket dåligt skäl för att undvika en redovisning av de tryckfrihetsrättsliga problemen i ett offentligt betänkande från det grundlagsvårdande utskottet.

Herr talman! Det finns många omistliga värden i en demokrati. Över all diskussion står friheten och rätten att ha en mening och hävda den. Olika meningar bör få konfronteras med varandra, brytas mot varandra och ur den diskussionen skall vi forma vårt samhälle under allas medverkan och för allas bästa. Är vi överens om dessa grundläggande principer, då är det också ett gemensamt ansvar att verka så att vi får en allsidig och fri debatt där alla åsikter så långt som möjligt får sin chans att komma med och där de olika meningsriktningarna får brytas. Frågan är då hur vi skall främja detta och så långt som möjligt garantera den rätten. Självfallet bör åsiktsriktningarna på skilda sätt och efter egen prövning skaffa och ta emot ekonomiska resurser för detta ändamål.

Vi har helt enkelt inte råd att undvara deras synpunkter, Från centern har vi när det gäller att garantera de materiella resurserna för en mångsidig och obunden debatt tidigare konsekvent hävdat att detta är allas vårt gemensamma ansvar och att samhället måste gå in och vara den garanten. Så skedde t.ex. när det statliga partistödet infördes 1965. Det var många olyckskorpar som då kraxade, men i dag har vi total anslutning omkring det stödet; detta framgick klart vid den nyligen förda diskussionen i samband med ställningstagandet till det stödet i riksdagen. Det var t.o.m. flera som ville förstärka utgående anslag. Ett vitalt krav är att om bidrag från det allmänna lämnas, skall det vara så klart angivna förutsättningar som möjligt, och det skall framför allt inte vara någon användningsredovisning. ”Trygghet men frihet” måste vara mottot. I dag föreligger till avgörande ett förslag om förstärkt presstöd. Bakgrunden till det är ju den tidningsdöd som har drabbat vårt land och som tenderar att öka i fortsättningen. Sedan början på 1950-talet har ungefär 40 procent av dagstidningarna lagts ned, och i huvudsak gäller det andratidningar. År 1950 hade andratidningarna 40 procent av de abonnerade upplagorna och år 1967 knappt 23 procent. Många ytterligare andratidningar hotas av nedläggning. Det är siffror som talar sitt tydliga språk och som säger att något måste göras. Snara ekonomiska åtgärder måste således till, om inte presstämmorna skall glesna och därmed pressdebatten bli mindre fyllig och mindre allsidig. Det skulle vara ytterst olyckligt för en fri opinionsbildning, eftersom de, som jag sade tidigare, är så omistliga inslag i vår demokrati. Jag har den uppfattningen att alla partier — det har ju också redovisats här tidigare — är ense om och tillskyndare av statliga ekonomiska insatser. Det är om utformningen som meningarna bryts. Vad jag har sagt tidigare här innebär att det skulle vara mig fjärran att kritisera någon för att ha meningar om skilda detaljer i presstödets utformning. Vad som ändå förvånar är att kritiken väger över så starkt och att man så litet betonar vad som är det väsentliga, nämligen att det behövs ett stöd. Förslaget om presstöd anmäldes ju av regeringen i statsverksproposi tionen. Ramen var ett stöd på 30 miljoner kronor plus 10 miljoner kronor för ökad informationsannonsering. För att bl.a. ekonomisera kostnaderna härför ville finansministern införa en annonsskatt, som skulle ge 120 miljoner kronor. Nettot för statskassan skulle således bli ca 80 miljoner kronor. Från centern var vi positiva till presstödet. Vi var också angelägna om att det skulle komma till snabbt. Vi var däremot inte beredda att acceptera att man skulle belasta tidningarna med mera än man skulle ge ut i stöd, och därför måste väl ändå det förslag som nu är framlagt betraktas som en förbättring i det avseendet. Vid de direkta och jag vill också säga ganska öppna överläggningarna mellan centern och socialdemokraterna enades man ju om att beloppet skulle balansera på 48 miljoner kronor varav presstöd 33 miljoner kronor och informationsannonsering 15 miljoner kronor. Detta betraktade vi, som jag sade, som en betydande förbättring. Vi begär inga applåder från våra vänner i oppositionen för det förslag som vi varit med om att utforma, men jag tycker att det kan vara nödvändigt att denna redovisning görs när vi nu skall ta ställning till presstödet och annonsskatten. Alla partier — det har sagts tidigare — medger nu att presstöd behövs. Moderaterna vill inte acceptera ett selektivt presstöd, endast ett generellt. Folkpartiet godtar det selektiva presstödet men önskar enligt vad jag förstått att det kanske på sikt skall ersättas av ett mera generellt stöd. Det är givetvis väsentligt med ett generellt stöd — detta skall jag inte förneka — men det betyder att huvuddelen av stödet kommer att gå till de största och ekonomiskt starkaste tidningarna. Ett generellt presstöd kan inte minska det försprång som förstatidningarna ofta har genom sitt dominerande övertag på annonsmarknaden,. Därför är det enligt vår uppfattning också nödvändigt med ett selektivt presstöd. Det har sagts att den här frågan inte är tillräckligt utredd. Det kan väl ändå vara skäl att erinra om att utredningar har haft att göra analyser och lägga fram förslag när det gäller ökat stöd till pressen, och i dessa utredningar har även annonsskattefrågan diskuterats. Vad som däremot inte är utrett är förslaget från folkpartihåll att vi skulle finansiera det ökade presstödet över en tobaksskatt. Det finns enligt vad jag vet ingen utredning på den punkten. Tidningsutgivareföreningen har, som tidigare nämnts i debatten, klart sagt ifrån att det behövs ett presstöd och att det behövs omedelbart och utan dröjsmål. Detta verifierades också vid besök inför konstitutionsutskottet. Det har sagts att annonsskatten skulle snedvrida konkurrensen och gynna vissa tidningar. Pressutredningen konstaterade att strukturutvecklingen lett till kraftig begränsning av konkurrensen på tidningsmarknaden. Utanför de tre största städerna kunde konkurrens sägas förekomma endast i ett tjugotal av landets cirka 90 tidningsområden. Ytterligare tidningsnedläggningar måste självfallet minska konkurrensen. Om förutsättningarna utjämnas något genom presstöd, måste det därför bli ökade möjligheter till konkurrens, Det gäller att motverka monopoltendenserna i också det här stycket. Kritiken mot annonsskatten har från moderaterna och folkpartiet främst gällt att skatten skulle strida mot tryckfrihetsförordningen, dels därför att den skulle drabba — jag vågar säga det — folkpartioch moderattidningar, dels därför att annonsskatten är differentierad och utgår med 6 respektive 10 procent. Tryckfrihetsförordningen säger att myndighet inte får på grund av skrifts innehåll genom annan än i tryckfrihetsförordningen medgiven åtgärd hindra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland allmänheten. Annonsskatten skulle alltså på två grunder strida mot tryckfrihetsförordningen, dels att skatten verkligen skulle vara ett hinder, dels att skriftens innehåll skulle vara anledning till beskattningen. Annonsskatten skall inte utgå enbart på moderatoch folkpartitidningar, utan den skall utgå enligt vissa ekonomiska kriterier. Annonsskatten är inte motiverad med skriftens innehåll. De ekonomiskt starkaste tidningarna kommer att drabbas hårdast. Det strider enligt min uppfattning inte mot tryckfrihetsförordningen. Detta gäller dagspressen. Vad beträffar den differentierade skatten vill jag nämna att vi redan tidigare har skatt på tryckta skrifter, och den skatten är differentierad. Dagspressen är undantagen från moms och var tidigare undantagen från oms. Däremot är det moms på böcker och veckotidningar. En differentierad annonsskatt är i princip och tryckfrihetsrättsligt samma sak. Det finns ingenting i tryckfrihetsförordningen som förbjuder differentierad skatt på tryckta skrifter. De tryckfrihetsexperter som åberopats har inte heller anfört någonting sådant. Med ekonomiskt hinder enligt tryckfrihetsförordningen menas enligt motiveringen i tryckfrihetssakkunnigas betänkande 1947 att åtgärden skall vara av ”den ingripande verkan att verksamhetens fortsättande icke kan anses ekonomiskt motiverat”. Detta låg till grund för riksdagsbeslutet om den nya tryckfrihetsförordningen 1948. Det kan alltså enligt vår mening inte råda någon tvekan på den punkten. Ingen av de åberopade tryckfrihetsexperterna har sagt något som strider mot detta. Naturligtvis kan man inte påstå att annonsskatten i kombination med presstödet är något sådant hinder. Folkpartiet och moderaterna har särskilt sökt gripa tag i ett yttrande av hovrättspresidenten Björn Kjellin — det har tidigare refererats från talarstolen här — vilken med hänvisning till skillnaden i beskattning mellan dagspress och veckopress sagt att ”man bör undvika alla åtgärder, vilkas förenlighet med grundlagen ens kan ifrågasättas”. Ja, naturligtvis. Men Kjellin sade i samma yttrande, att han därmed avsåg ”en avsevärd höjning av varuskattens procenttal”, som kunde beräknas få ”till resultat att vissa publikationer måste nedläggas”. Och det är det nu inte fråga om. Det går inte att hävda att presstödet och annonsskatten skulle strida mot tryckfrihetsförordningen. Tvärtom måste dessa åtgärder sägas vara i god överensstämmelse med syftet i tryckfrihetsförordningen när det gäller ”säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”. Jag tycker också att vad som sagts från talarstolen här tidigare av herr Ahlmark om utskottets ovilja att ta upp diskussion i dessa frågor är synnerligen överdrivet. Vi har ju från de utgångspunkter vi haft gjort vår egen bedömning av de skrifter som stått till vårt förfogande. Det har självfallet inte förmenats någon att sätta sig in i dessa källor och göra de bedömningar som det då kan finnas anledning göra. Det är viljan att stärka och garantera en fri och obunden press som varit vägledande för vårt partis ställningstagande i denna fråga. Som framhålles i utskottets betänkande är de föreslagna stödåtgärderna oprövade. Det finns därför anledning att analysera verkningarna och följa upp om syftet med stödet infrias. Stödet bör således inte — och det har utskottets ordförande sagt tidigare — betraktas som slutgiltigt utformat. Därför är det betydelsefullt att den kommitté som utskottet förordar kommer till stånd och att i den även ingår representanter för pressen. I kommittén bör också prövas de olika motioner som avlämnats i anslutning till propositionen, och det finns säkerligen anledning att beträffande § 7 överväga de modifieringar som erfarenheten kanske kommer att nödvändiggöra. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Ingenting i tryckfrihetsförordningen strider mot de här förslagen, säger herr Boo. Cecilia Nettelbrandt och Björn Molin kommer senare under debatten att visa att det är fel. Bara nu några korta noteringar. Centerpartisterna i konstitutionsutskottet har tillsammans med socialdemokraterna inte vågat få herr Boos tes testad vid ett inkallande av landets främsta experter för att höra om deras syn överensstämmer med herr Boos. Herr Boo säger då att man själv kan göra bedömningar inom utskottet. Men det är bättre att göra sådana bedömningar på ett gott sakmaterial. Varför, herr Boo, har ni förvägrat minoriteten rätten att få detta sakmaterial? Vi anser inte att uttalanden från 1947, 1948, 1965 och 1969 är tillräckliga för att bedöma förslag från 1971. Dessutom: en enig branschstyrelse har en helt annan uppfattning än herr Boo på denna punkt.

Det är den ena skrivelsen. I den andra skrivelsen från Tidningsutgivareföreningen heter det: ”Nu framlägges ett förslag utan något som helst försök till redovisning av de tryckfrihetsrättsliga/tryckfrihetspolitiska problemen. Detta är utomordentligt anmärkningsvärt. Den senaste pressutredningen framlade sina rekommendationer om särskilda samhällsinsatser först sedan en grundlig tryckfrihetsrättslig analys visat att åtgärderna icke kunde sägas kollidera med gällande rättsregler och praxis.” En enig bransch anser alltså att det beslut, som en majoritet i riksdagen är beredd att trumfa igenom i dag, står i strid med andan i tryckfrihetsförordningen. Men ändå har minoriteten i utskotten förväg rats rätten att få förslagen granskade från tryckfrihetssynpunkt. Det är ett övergrepp.
Herr talman! Herr Boos tolkning av tryckfrihetsförordningen fyllde mig med häpnad. Minsta eftertanke borde säga att om man differentierar en skatt så att den drabbar vissa tidningar lägger man faktiskt hinder i vägen för utgivningen av dessa. Det kan inte gärna stå i överensstämmelse med tryckfrihetsförordningens allmänna grundsatser. Frågan restes under förarbetena till den nu gällande tryckfrihetsförordningen bl.a. från Tidningsutgivareföreningen, som begärde en precisering om stödåtgärder var tillåtna eller inte. En sådan precisering kom nu i propositionen. Däremot förekom självfallet inte något uttalande om att det skulle vara tillåtet att å ena sidan slå vissa tidningar och å andra sidan stödja andra. Det är kombinationen, herr talman, som är så pressfientlig.
Herr talman! Till herr Hernelius vill jag säga att kombinationen i sig själv inte bör spela någon roll — skatt är tillåten, stöd är tillåtet, och då bör kombinationen självfallet gå innanför den ramen. Dessutom är det, herr Hernelius, kriterierna för differentieringen som är avgörande och inte differentieringen som sådan. Här är det inte fråga om att skilja på olika typer av innehåll i tidningarna utan det är fråga om differentierad skatt på grund av tidningarnas karaktär. Till herr Ahlmark vill jag helt kort säga vad jag sade tidigare: Vi har gjort våra bedömningar på det material vi haft tillgängligt. Det har stått alla ledamöter i konstitutionsutskottet fritt att göra detsamma. Det är utomordentligt angeläget, menar jag, att vi som ledamöter i riksdagens utskott vågar handla självständigt från de utgångspunkter vi har och med de bedömningar vi kan göra på grundval av det material som i varje särskilt fall finns. Jag tror att det är en mycket viktig princip, som bör slås fast också i denna diskussion.
Herr talman! Det är klart att vi skall handla ”självständigt”. Men då skall vi skaffa fram det material som behövs för att vi skall kunna handla självständigt och klokt. Och det har herr Boo och socialdemokraterna förvägrat minoriteten. Herr Boo säger att det finns ingenting i differentieringen som berör ”innehållet” i olika tidningar. Men herr Boo vet ju att det finns två grupper av veckotidningar i det här landet; det finns en privilegierad och en diskriminerad grupp. Veckotidningarna i den privilegierade gruppen har ingen moms, de har rätt till samdistributionsrabatt, de får produktionsstöd på 200 000 kronor, de har 6 procents annonsskatt som de i regel inte behöver betala på grund av tremiljonersregeln. Sedan har vi den diskriminerade gruppen av veckotidningar, dit tidningar som Land och Vi hör. Dessa tidningar har moms, de har ingen samdistributionsrabatt, de får inget produktionsstöd, de har 10 procents annonsskatt som de ofta får betala genom att de kommer över tremiljonersstrecket. Om detta inte är en indelning av olika veckotidningar i en privilegierad och en diskriminerad grupp kan jag inte se hur man över huvud taget kan använda de orden i en skatteoch tryckfrihetsrättslig debatt.
Herr talman! Herr Boo säger nu att diskriminering genom annonsskatten inte följer av innehållet utan av hur tidningen utges. Ja, jag vill då bara säga att man kan få en viss vägledning i sin bedömning om man studerar resultatet av åtgärden, vilket man kan göra i den kungl. propositionen.

Herr talman! Skulle våra grundlagsexperter vara övertygade om att dessa två propositioner stred mot grundlagen, då är det troligt, herr Ahlmark, att de på ett eller annat sätt skulle göra sin stämma hörd även om de inte blir inkallade till konstitutionsutskottet. Jag förutsätter att detta är så självklart att det icke behöver nämnas i en sådan här debatt. Vi måste ändå — det vill jag understryka — handla från de premisser som vi efter våra bedömningar har kommit fram till, och det menar jag att också konstitutionsutskottets ledamöter har rätt och skyldighet att göra. Sedan vill jag fråga herr Hernelius — och det må gälla också herr Ahlmark: Har ni verkligen icke märkt någon skillnad mellan centerns s.k. endagstidningar och övrig veckopress?

Herr talman! Det måste sägas att pressen brukar ha en alldeles enastående fördragsamhet med finansministerns siffermässiga beräkningar och felberäkningar. Men när finansministern räknade ut att pressen och den fria opinionsbildningen skulle få ett särskilt stöd genom att man tog 120 miljoner från pressen och gav tillbaka 30 miljoner, då var det slut t.o.m. på den fördragsamheten. Sällan har väl ett inrikespolitiskt förslag bemötts så entydigt: kompakt motstånd från bedömare av alla kulörer. Jag har gått igenom presskören nu efteråt, och det är sannerligen inte de mildaste tonfallen i den socialdemokratiska pressen. Detta är det värsta som teoretikerna i kanslihuset hittills har åstadkommit, sade Värmlands Folkblad. Sträng på villovägar, sade Dala-Demokraten. Det skulle bli stöd, inte död, sade tidningen Vi; jag skall inte fortsätta uppräkningen, men det finns mängder. Annonsskatteförslaget skulle enligt finansplanen ses som ett led i den finanspolitiska åtstramningen. För mig är det en gåta hur det kan kallas stöd till den fria opinionsbildningen att pressen skulle pungslås på 90 miljoner som inte ens skulle omformas till ett stöd. Men ingen behöver grubbla mer över detta. När propositionen kom hade 80—90 miljoner och dessutom den finanspolitiska motiveringen redan töat bort. Detta är glädjande. Men det är samtidigt dystert att så lösa hugskott kommer på pränt i en finansplan. Går det, så går det. Jag ville tro att man hade bättre på fötterna innan man tecknar ner sina Men nu då, när det går ungefär jämnt upp? Är det då över huvud taget något att säga om annonsskatten? Ja, i sanning! Vad är det som säger att ett stöd till pressen skall betalas av pressen? Ingen menar väl t.ex. att de framgångsrika textilföretagen skall betala de mindre framgångsrika textilföretagen. Eller är det här en ny idé om en branschvis ordnad utjämning? Kanske Volvo skall betala till Kalmar verkstad? Det vore i så fall en ny tanke att klara statliga företag som går dåligt. Inte i propositionen och inte i utskottsbetänkandet har man bemödat sig om att analysera verkningarna av den omfördelning inom pressen som annonsskatten och presstödet innebär. Att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för det fria ordet är naturligtvis bra — det kan inte nog understrykas. Det råder ju också nästan total enighet om just den frågan. Men att samtidigt också försämra förutsättningarna för det fria ordet utan att bekymra sig det minsta om följdverkningarna är en konstig filosofi, minst sagt. Om man verkligen känner för det fria ordet och dess betydelse i en levande demokrati — och som liberal gör man det — tar man seriöst på frågan om hur det fria ordet skall leva vidare. Allmänt sett tror jag att det är av stor betydelse att tidningar har en god ekonomi. Då finns det betydligt större förutsättningar att föra en fri och oberoende debatt. En dålig ekonomi kan lätt framtvinga beroendeställning åt något håll, och det gagnar inte det fria ordet. Därför är det sunt, riktigt och önskvärt med hygglig ekonomi i tidningsföretagen. Sådana tidningar kan strongt strunta i påtryckningar från partier, från myndgheter, från annonsörer och liknande grupperingar. Är det inte sådana tidningar som vi vill ha? Det sitter en reklamutredning som snart väntas komma med förslag. Det finns ingen anledning att i förväg binda sig åt något håll för ställning till det förslaget. Men nog är det förvånande att man bryter ut just annonserna och ger dem förtur när det gäller att beskatta. Det tycker jag är att börja i galen ända. Kanske just annonserna i stället skulle vara motiverade undantag från en eventuell allmän reklamskatt? Förre socialdemokratiske riksdagsmannen Nils Kellgren har skrivit om annonsen som den bästa arbetsförmedlaren, och han säger att tidningarnas platsannonser är ett av de värdefullaste informationsmedlen för ett rationellt utnyttjande av arbetskraft. Det är alltså sådant som skall beskattas med förtur, likaså familjeannonser, mötesannonser, annonser om lågpriser och andra rena informationsannonser, inte minst för hushållen. Detta alltså samtidigt som man t.ex. inte har vanlig mervärdeskatt på en hel del rena reklamaktiviteter som demonstrationer, mässor, utställningar, PR-verksamhet och reklamfilmvisning. Mervärdeskatten skall ju vara generell. Det är en riktig princip, och undantag är av ondo — det säger man alltid. Men man undantar i stor utsträckning pressen från mervärdeskatt samtidigt som man yxar till en helt ny pålaga. Säga vad man vill — inte verkar det väl genomtänkt vare sig praktiskt eller principiellt. Den av kooperationen utgivna veckotidningen Vi är för närvarande en av landets största veckotidningar och torde allmänt betraktas som ett välskött pressorgan med betydelse för opinionsbildningen. Genom att Vi kan erhållas även av andra än medlemmarna i konsumtionsföreningarna blir tidningen belagd med mervärdeskatt, och annonserna kommer följaktligen att belastas med annonsskatt. Den sammanlagda skatteeffekten för en annons för exempelvis resebyrån Reso, som inte har avdragsrätt för mervärdeskatt, blir i det närmaste 30 procent av annonspriset. Om tidningen Vi däremot avstår från försäljningen till andra än medlemmar, blir den ett rent medlemsblad och som sådant befriad från såväl mervärdeskatt som annonsskatt. Beskattningen gynnar alltså den tidning som begränsar spridningen av sina åsikter. Enligt regeringens förslag skulle 3 miljoner per publikation och år få frånräknas vid redovisningen av annonsskatt. Det är helt naturligt att den regeln vållade en hel del huvudbry. Skulle skatten debiteras och behållas eller debiteras och restitueras? Eller skulle den inte tas ut förrän 3-miljonersgränsen passerats och tidningen då alltså ändra annonspriserna? Skatteutskottet har knäckt frågan genom att låta, som nämnts, porrtidningar och andra tidningar med små annonsintäkter — under 60 000 — helt slippa jobbet med redovisning och låta övriga redovisa skatten och sedan få tillbaka beloppet upp till 3 miljoner. Härigenom räknar skatteutskottet med att eliminera icke önskvärda konkurrenseffekter. Det är med förlov sagt ett egendomligt spegelfäkteri att låtsas som om man eliminerar snedvridningen i konkurrensen bara för att pengarna vandrar runt ett varv. Pengar är pengar under alla förhållanden, och de pengar som kommer tillbaka måste ju påverka kalkylerna och konkurrensen. Pengarna har ju bara varit inlämnade för ”förvaring” en kortare tid. I sak är det bara en meningslös skenoperation att förvandla det här avdraget till en restitutionsrätt. Fortfarande innebär det att små tidningar gynnas på de störres bekostnad och alldeles utan att någon som helst hänsyn har tagits till tidningarnas ekonomi. Bland alla tänkbara tidpunkter för införande av en annonsskatt är förmodligen den nu valda den tokigaste. De anställdas organisationer har uttalat stor oro för väntat och påbörjat anställningsstopp. Annonskonjunkturen har sedan en tid varit vikande, och oavsett vilka orsakerna till det är, så kan man inte bestrida faktum. Det är klart att det finns en priselasticitet även på annonser. Stiger priserna räcker inte annonsanslagen till lika många annonser. Det problemet trollar man nog inte bort genom att säga att skatten är avdragsgill kostnad. Har för resten, skulle jag vilja fråga, beräkningarna av vad annonsskatten skall ge baserats på 3 procent, som är nämnt i skatteutskottets betänkande, i stället för 6 procent? Det kanske finansministern eller någon från utskottet vill upplysa kammaren om. Den som måste göra indragningar på annonser knappar naturligtvis först och främst in på annonserna i den mindre tidningen. Inte ens skatteutskottet utesluter helt sådana konsekvenser. Kanske andratidningarnas presstöd inte blir större än de förlorade annonsintäkterna. Och även om det blir det förlorar ju tidningen i läsvärde. Annonsen är också nyhetstext numera och drar läsare till sig. Mindre annonser gör andratidningen mindre attraktiv, och så är spiralen i gång — spiralen Det är nog så sant som det är sagt av så många tidningar — även socialdemokratiska — att finansministern borde ha haft litet kontakter med tidningsekonomer och sådana som kunde tidningar innan det här förslaget lades fram. När lagen om allmän försäkring kom hade man ganska roligt åt den där paragrafen om att med halv sjukpenning menas hälften av hel sjukpenning. Men det var ju i alla fall korrekt. Nu skulle man kunna travestera det stadgandet och säga: Med dagstidning menas veckotidning — och det verkar ju inte riktigt lika korrekt. Skatteutskottet har inte förtagit sig på att förklara och motivera sina ståndpunkter. Motsidans ståndpunkter döms kort och gott ut med att de inte kan tillmätas avgörande betydelse. Men när detta också gäller de tryckfrihetsrättsliga invändningarna, då går det nästan för långt.

Skatteutskottets majoritet ville inte höra några experter i frågan. Man ville höra KU; men KU:s majoritet besvarade inte den frågan. Om annonsskatten ville man inte göra något bestämt uttalande, och om det samlade förslaget annonsskatt-presstöd — och det är det som är det intressanta — sade man ingenting. Vi menade i utskotten att det var nödvändigt att finna former för en sammanvägning av synpunkter mellan de båda utskotten. Det var också därför som vi föreslog att man skulle inbjuda till att gemensamt ta ställning till eller i varje fall få informationer om dessa frågor. Riksdagens grundlagsvårdande utskott har i denna fråga inte alltför allvarligt gripit sig an med uppgiften. Jag måste dock uttala min förståelse för konstitutionsutskottets ordförande, när han menar att man inte från KU:s sida här skall föreskriva skatteutskottet vad man där skall tycka och besluta. Det ligger mycket i det. Men som ledamot av skatteutskottet hade det ändå varit mig främmande att inte vara med på ett socialdemokratiskt och centerpartistiskt förslag att skicka denna fråga till KU, när man hade voterat ner det enligt min mening riktiga förslaget att inkalla tryckfrihetsexperter, som jag är övertygad om skulle ha givit betydligt mera kött på benen än KU. Jag var i dag säkerligen inte ensam om att med häpnad lyssna till konstitutionsutskottets ordförande, när han talade om samtal som förts, senare om handlingar som har lästs. Jag fick då först en känsla av att någon här sitter inne med sanningar som vi inte tidigare har fått ta del av. Men det kom inga nya sanningar. Jag hoppas att vi alla innan vi går att fatta beslut söker att berika vårt vetande så mycket som möjligt, i varje fall genom att läsa de handlingar som hör till ärendet. Och där finns tydligen alla de uttalanden som konstitutionsutskottets ordförande hade läst. I varje fall förutsätter jag att det är de för frågan viktigaste utdragen som har lämnats över som bilaga till skatteutskottet som svar på frågorna. Sedan är det klart att vi inom utskotten skall våga handla självständigt. Man skall över huvud taget som riksdagsman våga handla självständigt. Men det säger ju inte att man inte skall skaffa sig så mycket av sakunderlag som möjligt för att verkligen kunna handla självständigt. Ju mer information och ju bättre underlag, desto bättre och självständigare. Därför reagerar jag när de frågorna placeras i motsatsställning till varandra. Det myckna vetandet, det tillräckliga vetandet, är en förutsättning för att kunna handla självständigt, och det finns inga motsättningar där emellan. Jag tror inte heller att vi, som ändå har skyldighet att ta ställning till frågorna här i riksdagen, på något sätt kan komma ifrån det genom att säga: Nåja, om tryckfrihetsexperterna här i landet hade ansett att det finns anledning att reagera, så hade de nog hört av sig. Kan vi gå ut till en opinion och försvara oss med det? Nej, det anser jag vara omöjligt. Och lika omöjligt anser jag det vara att gå ut till en opinion som i dag mer än tidigare kräver svar och skall kräva svar av oss politiker, och säga: Jag vet inte riktigt hur det står till med detta, men det sades i kammaren att man hade hört och talat med olika människor och med experter, och man hade läst det och det, så att detta var helt säkert riktigt. Detta är inget försvar innan vi går att rösta i en sådan här fråga. Det var bra att konstitutionsutskottet välvilligt till skatteutskottet lämnade över några tryckfrihetsrättsliga uttalanden. Jag upprepar att jag förutsätter att det var de mest centrala i ärendet. Men om jag inte har sett fel är samtliga dessa uttalanden avgivna under tiden 1948 — 1968.

Även om det är en upprepning tillåter jag mig — hovrättspresidenten Kjellin får väl ursäkta att han gång på gång blir omnämnd här i kammaren — att också jag ta upp vad han har sagt. Och jag gör det, därför att han på ett helt annat sätt än andra redan 1965, man kan nästan säga med en ovanlig siarförmåga, gjorde ett uttalande som stämmer ganska bra in på dagens situation.

Ett huvudsyfte att få in mer pengar i statskassan, säger han vidare, kan vara förenat med ett sekundärt syfte att en del publikationer, som betraktas som icke önskvärda, skall förkvävas av den höjda skatten.

Redan möjligheten att man i en åtgärd kan lägga in ett sekundärt syfte att förkväva vissa publikationer gör åtgärden tvivelaktig. Hur kan man efter att ha läst detta vilja besluta i enlighet med det förslag som i dag ligger på bordet? När riksdagen med stor majoritet begärde ingripanden mot alkoholreklamen var expertisen delad när det gällde frågan om en sådan åtgärd stod i överensstämmelse med principerna för tryckfriheten. Kungl. Maj:t valde då att ta det säkra före det osäkra. Herr finansministern sade i ett interpellationssvar 1969 att ”vi kommit till den slutsatsen, vid ganska ordentliga undersökningar i finansdepartementet och i justitiedepartementet, att ett sådant förbud icke torde vara förenligt med tryckfrihetsförordningen, som ju är en av våra grundlagar”. Den respekt för grundlagarna som det ställningstagandet innebar är värd uppskattning. Men finns det inte nu samma önskan att slå vakt om våra konstitutionella regler? Har man nu gjort, skulle jag vilja fråga herr finansministern, samma ordentliga undersökningar inom finansoch justitiedepartementen? I så fall, varför finns inte det omnämnt i propositionen? Och vilka experter är hörda i dagens ärende? Det vore djupt beklämmande om man skulle krypa bakom grundlagarna när det passar men öppet nonchalera dessa lagar när det politiska målet inte överensstämmer med bestämmelserna. Jag kan inte hjälpa att jag måste beklaga, att mina vänner inom centern gått in på en köpslagan om annonsskatten.

Visst har det varit litet si och så på sistone med vår fina parlamentariska praxis att ha viktigare frågor förberedda genom utredning, remissbehandling och offentlig debatt. Men jag vill inte ge upp tron på att det i alla fall skall vara vår svenska modell även för framtiden. Annonsskatten och presstödet kan inte få annat än underkänt när det gäller förberedelsearbetet. Så yxar man inte till ett underlag för viktiga beslut! I den uppfattningen har jag stöd från en stark pressopinion och inte minst från de tidningsmänniskor av olika politiska kulörer som vi återfinner inom Tidningsutgivareföreningen. Vi har i vårt samhälle i dag allvarliga bekymmer med att respekten för gällande lag inte alltid är vad den borde vara. Kan vi i detta hus med allvar kräva den respekten samtidigt som vi i den lagstiftande församlingen inte själva känner riktigt starkt och djupt respekten för lagar av en högre dignitet, våra grundlagar? Enligt min mening borde bara detta att överensstämmelsen med tryckfrihetsförordningen alls började ifrågasättas ha varit skäl nog för en djuplodande penetrering av tryckfrihetsrättslig expertis. Både i skatteutskottet och i konstitutionsutskottet ville vi ha en utredning av de tryckfrihetsrättsliga frågorna innan vi gick att fatta beslut. Majoriteten saknade aktivt intresse för de frågorna, Det beklagar jag djupt. Det kan inte nog framhållas, att man bör undvika alla åtgärder vilkas förenlighet med grundlagen ens kan ifrågasättas. Med Björn Kjellin vill jag säga, att varje uppmjukning av skyddet för tryckfriheten är ett farligt exempel som kan åberopas i framtiden, då striden måhända icke gäller statens skatteinkomster utan försvaret för en fri och demokratisk samhällsordning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 i skatteutskottets betänkande av fru Nettelbrandt och herr Larsson i Umeå.